Herr talman! Jag utgår som självklart ifrån att statens järnvägar ständigt och jämt är intresserade av att både upptäcka och råda bot på trafikfällor av den art som herr Strömberg och jag diskuterar nu. Jag vill inte kommentera den andra frågan om möjligheterna att vidta speciellt snabba åtgärder i den arbetskraftssituation vi har nu. Jag vill ändock tillägga att det finns en samarbetsgrupp mellan trafiksäkerhetsverket, vägverket och statens järnvägar. Den är inte ny, den har funnits en tid, och den får varje år över budgeten ett anslag — jag vill minnas det rör sig om ca 6 miljoner kronor — för att göra vad som är möjligt inom den ekonomiska tilldelningen för att successivt förbättra trafiksäkerheten bl.a. i vägkorsningar och på andra ställen där det kan vara nödvändigt att av och till förbättra säkerheten.

Herr talman! Fru Bergander har frågat mig om jag vill redovisa min uppfattning om SJ:s medansvar för lösandet av frågan om pendeltrafiken på Nynäshamnsbanan. Förhandlingarna om SJ:s medverkan i pendeltrafiken på Nynäshamnsbanan är enligt uppgift inte avslutade. Jag anser mig under sådana förhållanden inte böra göra några uttalanden i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställde den är de uppgifter som stått i pressen om att pendeltrafiken till Nynäshamn är i fara. Detta har självfallet skapat stor oro bland medborgarna ute i Södertörn. Nu säger statsrådet i sitt svar att förhandlingar fortfarande pågår. Det är ju gott och väl. Vi vet att förhandlarna kommit fram till ett förslag till avtal, och att landstinget godkänt detsamma den 11 september 1972 vid sitt landstingsmöte. Man väntade bara på underskrift från SJ. Tydligen har då ”tilläggsdirektiv”, om jag får kalla det så, införts från SJ:s sida inför slutförhandlingarna.

pendeltrafiken föreligger inte.

Nynäshamn är enligt regionplanen en av de orter där tung industri kommer att få etableras. Därför är det för oss ytterst angeläget att frågan om den spårbundna trafiken löses på ett för regionen tillfredsställande sätt. Vi är alltså djupt oroade för denna frågas vidare utveckling.
Herr talman! Enligt en överenskommelse 1966 mellan SJ och dåvarande KSL bedriver SJ för SL:s räkning lokaltrafik bl.a. på linjen Kungsängen —Stockholm-—Västerhaninge. Ursprungligen räknade man med att den s.k. stomtrafiken skulle utföras som pendeltrafik med motorvagnsenheter fr.o.m. tidtabellsskiftet våren 1970. Enligt vad jag inhämtat bör trafiken på den sydöstra pendeln kunna komma i gång under 1973. SJ och dåvarande KSL har också träffat en överenskommelse om trafikering av sträckan Västerhaninge—-Nynäshamn. Överenskommelsen gäller fram till den tidpunkt då pendeltrafiken startar på sträckan Västerhaninge —Stockholm C. Parterna kan dock komma överens om att dessförinnan ta upp nya diskussioner om trafiken Västerhaninge—Nynäshamn, om förhållandena så påkallar. Statens järnvägars medansvar för lösandet av frågan om pendeltrafiken på Nynäshamnsbanan regleras sålunda genom avtal som träffats eller kan komma att träffas mellan berörda parter. Som framgår av mitt svar kommer parterna inom den närmaste tiden att träffas och ytterligare diskutera utformningen av ifrågavarande trafik. Det är av den anledningen jag i mitt svar inte har ansett mig böra göra några uttalanden. Men jag vill ändå sluta med att säga, att mot bakgrunden av de olika uppfattningar som kommit till uttryck i pressen har jag för avsikt att snarast möjligt hos styrelsen för statens järnvägar ta reda på den nuvarande förhandlingssituationen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande upplysningarna. Det är känt att man på grundval av Hörjelöverenskommelsen av år 1964 med det avtal som ingår där har klarat andra delar inom länet. Vi i Södertörn hoppas på ett avtal för Nynäshamnsdelen liknande avtalet 21 göra järnvägsvagnar och bussar mer handikappvänliga Södertälje Södra— Södertälje C och Södertälje—Gnesta. Vi anser att det är analoga förhållanden. Jag tackar för det ytterligare besked som statsrådet gav om att ta Lantakt med stvrelsen för ST
Herr talman! Herr Börjesson har frågat mig om jag är beredd medverka till att, vid byggandet av nya järnvägsvagnar och bussar, trappavsatserna konstrueras så att handikappade och gamla får lättare att stiga av och på och att i övrigt dessa transportmedel blir mera handikappinriktade. Dessa och liknande spörsmål är föremål för myndigheternas uppmärksamhet. En särskild arbetsgrupp med företrädare för SJ och handikapporganisationerna håller på att sammanställa önskemål från olika handikappgrupper för att underlätta deras SJ-resor. Gruppen studerar vilka tekniska åtgärder på vagnar, bussar och stationer, som skulle erfordras härför och vad detta kan tänkas kosta. Det är fråga om ett omfattande arbete med många tekniska problem, vilka ännu inte är slutligt kartlagda.
Herr talman! Låt mig allra först tacka kommunikationsministern för de upplysningar som han lämnat i svaret på min enkla fråga. Min fråga gällde trappavsatserna till såväl järnvägsvagnar som bussar. Avsatserna är många gånger så konstruerade att speciellt de handikappade och äldre har stora svårigheter att stiga på och av dessa transportmedel. De höga trappavsatserna innebär bl.a. stora risker för den påoch avstigande passageraren. Olyckor har inträffat, som ger belägg för de stora risker som föreligger med de höga trappavsatserna. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas i det här berörda avseendet. Av kostnadsskäl kan man inte begära att SJ:s vagnoch busspark omkonstrueras på en gång med hänsyn till de handikappades och de gamlas nedsatta rörelseförmåga. Dock bör åtgärder vidtas i syfte att underlätta avoch påstigning för den resande allmänheten på ifrågavarande transportmedel. Åtgärderna behöver i och för sig kanske inte innebära alltför stora kostnader. Men framför allt gäller att vagnar och bussar vid nytillverkning bör konstrueras med hänsyn till de speciella problemen för de handikappade och andra med nedsatt rörelseförmåga, med andra ord så att transportmedlet i fråga blir mera handikappinriktat. Jag konstaterar att statsrådet i sitt svar nämner att SJ har en särskild arbetsgrupp med företrädare även för handikapporganisationerna, där önskemål som de handikappade har anledning att framföra i större eller mindre utsträckning tas upp till beaktande.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig om jag — mot bakgrunden av nyligen gjorda uttalanden — avser att framlägga förslag till lag om obligatorisk användning av bilbälten. Det av trafiksäkerhetsverket i juni i år till kommunikationsdepartementet inlämnade ”trafiksäkerhetspaketet” innefattar bl.a. förslag till lagstiftning avseende obligatorisk användning av bilbälten. Åtgärdspaketet är för närvarande föremål för remissbehandling. I avvaktan på slutligt ställningstagande övervägs inom departementet olika problem som är förenade med en sådan lagstiftning.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till den är tvåfaldig. För det första skulle ingen annan trafiksäkerhetsreform vara så effektiv som en lag om bilbältesanvändning. Att en sådan åtgärd i detta avseende står i en klass för sig är en bedömning som ytterst få i dag bestrider. För det andra syftar jag på de uttalanden som kommunikationsministern gjort i lagstiftningsfrågan. När jag i mars tog upp erfarenheterna av bilbälteslagstiftningen i Australien ville kommunikationsministern inte diskutera en sådan lösning för Sveriges del, men i september i år, efter publiceringen av den s.k. Karlstadsutredningen över döda och skadade i trafiken, uttalade sig statsrådet Norling klart positivt för en lagstiftning. Frågan är nu om kommunikationsministern är beredd att följa upp sin positiva attityd genom att snarast möjligt lägga fram en proposition för riksdagen om en lag om användning av bilbälten. Jag kan konstatera att jag i statsrådets svar i dag knappast fått något besked på denna punkt. Statsrådet hänvisar i stället till remissyttranden över trafiksäkerhetsverkets PM för ökad trafiksäkerhet. Remisstiden gick ut den 1 november, dvs. i går. Om man förhandstittar litet i de yttranden som kommit in — jag hoppas att statsrådet har haft möjlighet att göra det också så kan man konstatera att, såvitt jag förstår, samtliga tunga remissinstanser nu ställer sig bakom en bilbälteslag. Socialstyrelsen, riksåklagaren, rikspolisstyrelsen, vägverket, NTF, Landsorganisationen och t.o.m. motororganisationerna är nu beredda att ställa sig bakom en lag om obligatorisk användning av bilbälten.

Herr talman! Det är riktigt som herr Pettersson i Lund säger att i de remissvar som har kommit in fram till nu är det en allmänt positiv inställning till en lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten. Detta är i och för sig intressant. Det visar att ansvariga instanser i vårt land börjar se hur allvarlig den här frågan är och därmed också söker efter nya vägar att komma till rätta med de siffror för offer i trafiken som vi möter varje dag, varje vecka, varje månad och varje år. Men vi rör oss här med en rad praktiska, tekniska och juridiska problem, många dessutom av känslig natur, som man måste ha ett grepp om, innan man sätter sig ned och skriver en lag. Den hittillsvarande, procentuellt sett dåliga användningen av bilbälten kan inte få fortgå någon längre tid utan ingripande från ansvariga myndigheter. Det har jag, som herr Pettersson mycket riktigt nämnde, uttalat vid flera tillfällen under den senaste tiden. Det är i medvetandet om att vi tämligen snart kan tvingas gå längre — trots fördelarna med frivillighet — som vi redan nu noggrant ser över alla aspekter på en eventuell lagstiftning.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det senaste inlägget. Det var utomordentligt värdefullt och klarläggande. Det är glädjande att statsrådet är beredd att här i riksdagen göra detta klara ställningstagande. Jag fattar det så att själva principen om att en lagstiftning skall införas är klarlagd. Allt talar för det. Vad man nu diskuterar är tekniska frågor, avgränsningsfrågor och mycket annat. Det är klart att det finns vissa avgränsningsproblem, och det kanske behövs någon tid i departementet för att klara dem, men de tekniska och praktiska svårigheterna är till för att övervinnas. De remissyttranden som kommit in eller som är på väg från bl.a. rikspolisstyrelsen och iksåklagaren, som ställer sig positiva till en lagstiftning, gör mig — och som jag hoppas också kommunikationsministern — övertygad om att de tekniska frågorna går att lösa. Jag ber än en gång att få tacka för det mycket klarläggande svaret från kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att momenten ”lag och rätt” i skolans läroböcker skall få en bättre och riktigare utformning. I den av Kungl. Maj:t fastställda läroplanen för grundskolan finns som ett av huvudmomenten för ämnet samhällskunskap på högstadiet Rättsordning och rättsproblem. Skolöverstyrelsen har i sina anvisningar fram hållit bl.a. att ”eleverna bör komma till klarhet om att människor i varje gruppbildning, organisation och samhälle måste ställa upp gemensamma regler för att kunna fungera”. Undervisningen skall planeras och genomföras i samarbete med den lokala polismyndigheten och om möjligt med företrädare för socialvården och kriminalvården. Även på mellanstadiet förekommer en sådan undervisning. På justitieministerns uppdrag undersöker nu samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten — i vilket bl.a. skolöverstyrelsen ingår — vilka möjligheter polisen har att i större utsträckning medverka i undervisningen. Jag vill tillägga att läroboksnämnden har låtit utföra en granskning av på läroboksförteckningen uppförda läroböcker. Resultatet av denna undersökning har delgivits bl.a. läroboksförlagen. Den av herr Richardson aktualiserade frågan är således under bevakning på skilda håll.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är den ganska skarpa kritik av läroböckerna i samhällskunskap i grundskolan som framförs i en promemoria, utarbetad på uppdrag av samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten inom justitiedepartementet och författad av hovrättsassessorn Aspelin. Jag skall inte försöka plocka hem lättköpta poäng genom att peka på enstaka misstag eller tokigheter i enskilda böcker. Jag vill begränsa mig till att framhålla vissa generella brister som utredaren pekar på i sin sammanfattning. Han säger där: ”Huvudsyftet med ämnet Lag och rätt torde vara att skapa förståelse hos eleverna för vårt rättssystem och för reglernas efterlevnad. Det räcker inte med att konstatera att det finns regler utan det måste också klargöras varför de finns. I läroböckerna borde man ta upp frågan hur allvarliga skadeverkningarna blir för samhället och medborgarna om regelsystemet inte följs. Man efterlyser sålunda genomgående uppgifter om målsäganden — den skadelidande.” En annan generell brist i läroböckerna är, heter det vidare, ”att den allmänt brottsförebyggande verksamheten inte har fått något eller i varje fall har tilldelats mycket litet utrymme”. — Flertalet läroböcker är orealistiska i det avseendet att de blundar för den mycket omfattande dolda brottsligheten. Den allmänna tesen är att det begås brott, brottet upptäcks och gärningsmannen döms och straffas. De flesta elever vet att verkligheten är en annan, heter det. Det påtalas vidare att våldsbrotten borde få en mer framträdande plats. Här finns speciell anledning att ta upp frågan om hot, misshandel och förföljelse av avvikande eller handikappade elever i klassen, s.k. mobbing, något som enligt utredaren läroböckerna sorgligt försummat. Det påtalas också att böckerna snabbt blir föråldrade. ”Flera av de nu genomgångna böckerna innehåller därför oriktiga uppgifter”, heter det. Jag har full förståelse för svårigheten att alltid ha aktuella uppgifter. Det är också en kostnadsfråga, och det ligger mycket i vad som här föreslås, nämligen att man skall förnya böckerna med supplement. Justitieministern har just påtalat betydelsen av undervisningen i lag och rätt i skolan. Han har bl.a. påpekat att polisen bör medverka, såsom också utbildningsministern anfört i sitt svar, och det är bra. Men det måste ändå i första hand vara den reguljära skolundervisningen man får lita till, och en förutsättning därvid är att läroböckerna är bra. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern vilka slutsatser han drar av den skarpa kritik som finns i den här promemorian, som jag förutsätter är bekant. Jag vill också fråga om det verkligen räcker med en granskning av förteckningen över läroböcker; det tycks vara på det sättet att det behövs en genomgående undersökning av läroböckerna över huvud taget, därför att vissa viktiga moment saknas.
Herr talman! På herr Richardsons fråga vill jag svara att jag tycker att läroboksnämnden har reagerat föredömligt i den här situationen. Man fick ett påpekande, man tog omedelbart initiativ till en undersökning av alla läroböcker uppförda på förteckningen och man gjorde en ordentlig granskning av dessa böcker. Den ledde också till vissa resultat — efter vad jag vet uteslöt man sedan en av böckerna från listan. I en sådan situation tycker jag inte det finns anledning för mig att vidta ytterligare åtgärder. På den punkten har alltså vårt nuvarande granskningssystem fungerat. Däremot hoppas jag kunna återkomma senare till riksdagen med en proposition grundad på läromedelsutredningens förslag.
Herr talman! Om det förhåller sig så som utbildningsministern nu säger är jag nöjd. Jag kunde inte utläsa det ur själva svaret, där det talas om att man har granskat förteckningen. Om det innebär en granskning också av läroböckerna med utgångspunkt i den kritik som kommit fram tycker jag att det är tillfredsställande.

Herr talman! Herr Palm har frågat mig om jag anser att det står i överensstämmelse med läroplanen att skolstyrelse eller rektor skall kunna vägra politiskt ungdomsförbund att lämna information i skolan om sin verksamhet och målsättning under förevändning att andra politiska ungdomsförbund inte hemställt om att få lämna motsvarande information. Jag vill först erinra om att skolstadgan föreskriver att skollokalerna skall kunna upplåtas för bl.a. frivilligt bildningsarbete och liknande verksamhet bland ungdomen. Skolstadgan uppställer som enda villkor för sådan lokalupplåtelse att större olägenhet inte vållas verksamheten i skolan. Något villkor att samtliga organisationer av visst slag skall anhålla om sådan lokalupplåtelse finns inte. I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet understryks också betydelsen av att eleverna har kontakt med föreningsverksamheten. När det sedan gäller frågan om ungdomsorganisationernas medverkan på schemalagd tid vill jag erinra om uttalandet i propositionen 129 år 1968 angående revidering av läroplan för grundskolan att bl.a. ungdomsorganisationerna kan tillföra skolundervisningen ett stimulerande material. I gymnasieskolan finns numera på alla linjer timme till förfogande. Denna resurs kan användas efter skolans eget bestämmande med ledning av de anvisningar skolöverstyrelsen utfärdat. Skolans undervisning skall vara objektiv, dvs. saklig och allsidig. Detta behöver givetvis inte innebära att en beskrivande eller informerande presentation av verksamheten och målsättning för en religiös, politisk eller dylik organisation vid t.ex. timme till förfogande eller gemensam samling kan komma i fråga endast under förutsättning att andra organisationer som verkar inom samma område anhållit om att få göra motsvarande presentation.

Herr talman! Som nöjd frågeställare har jag ingen kommentar till utbildningsministerns svar. Det utgör ett nyttigt klarläggande och bör tas emot med tacksamhet av de politiska ungdomsförbunden. Även jag vill framföra ett tack till utbildningsministern för det klarläggande svaret.

Herr talman! Herr Carlström har i en interpellation frågat mig om jag vill medverka till att bussresenärer inte avkrävs extrabetalning vid samtrafik mellan järnväg och buss Herr Mattsson i Skee har frågat mig om jag anser den av SJ införda prisskillnaden mellan buss och tåg på samma sträcka vara i god överensstämmelse med önskemålet om rationell samordning av olika trafikmedel. Jag besvarar interpellationen och den enkla frågan i ett sammanhang. De sakkunniga, som jag bemyndigats tillkalla för att utreda olika trafikpolitiska frågor, har bl.a. att överväga den framtida lämpliga utformningen av SJ:s taxor. I detta uppdrag ingår givetvis också den viktiga frågan, hur man genom lämplig konstruktion av taxorna på såväl personsom godstrafikens område skall kunna främja en bättre samordning mellan järnvägen och andra trafikmedel. Det bör framhållas att övervägandena i taxefrågan i direktiven getts hög prioritet med sikte på så snara resultat som möjligt.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

Statsrådet uppger i sitt svar att ”övervägandena i taxefrågan i direktiven getts hög prioritet med sikte på så snara resultat som möjligt”. Mot detta har jag intet att erinra, totalt sett. Men det speciella fall som föranledde min interpellation var tillämpningen av den s.k. snittaxan med giltighet från den 28 maj i år. Under den relativt korta tid som taxan har använts har den ställt till en massa tråkigheter och trassel både för SJ:s chaufförer och biljettörer och för den resande allmänheten. Man borde inte vänta på den av statsrådet aviserade trafikpolitiska kommittén, som enligt vad jag erfarit ännu icke är tillsatt, och vilket resultat den kan komma till, ty förmodligen dröjer det ganska länge innan kommitténs arbete ger synliga resultat. Kunde man utan större formaliteter införa snittaxan, borde det vara lika enkelt eller enklare att ta bort den igen. Jag har själv varit vittne till irriterade passagerares reaktion när bussföraren på ett vänligt sätt påpekat att järnvägsbiljetten icke är tillräcklig för färd med buss, inte ens om tågförbindelse saknas. Det är inte lätt att vara en reaktionssnabb och harmonisk bussförare när man blir utsatt för mindre smickrande omdömen om sig själv eller det företag i vilket man arbetar. Inkomstökningen för SJ kan inte ha någon avgörande betydelse, och man vet inte heller hur stort inkomstbortfallet varit under den gångna tiden på grund av de passagerare som valt att använda andra trafikmedel än SJ:s buss just på grund av snittaxesystemet. I SJ:s egen tidning, SJ-nytt, nr 19 av den 18 oktober säger man att ”snittaxan är ett osedvanligt krångel”. Jag håller med tidningen om detta, sedan jag själv konstaterat verkningarna av den. Jag vill gärna, herr talman, lämna några exempel på hur snittaxan verkar, vilket i de konkreta fallen blir för den resande allmänheten alltmer obegripligt. Om jag löser en tåbiljett tur och retur Olofström—Stockholm kostar den 170 kronor. Eftersom SJ ersatt vissa tågförbindelser med landsvägsbuss nödgas jag oftast anlita landsvägsbuss på återvägen mellan Älmhult och Olofström. Då måste jag betala ytterligare 5:60 kronor. Om resan företages mellan Olofström och Norrköping och samma landsvägsbuss anlitas vid återfärden mellan Älmhult och Olofström blir tillägget 2:60. Gäller färden Olofström—Göteborg och jag åker med samma buss Älmhult—Olofström blir tilläggskostnaden 1:60. Samma tilläggspris blir det om jag reser till Malmö eller till Köping — i båda fallen 1:60 — men åker jag till Västerås blir tillägget för hemfärden med buss 5:60. Tilläggen är som synes högst varierande, och det är för resenärerna svårförståeligt. De angivna exemplen, som givetvis har sin motsvarighet i övriga Sverige, ger belägg för att statsrådet lämpligen snarast bör ingripa för att ställa till rätta vad som gått snett. Vill statsrådet medverka härtill? Det är angeläget att SJ blir vän med allmänheten och vice versa. De angivna exemplen motverkar den målsättningen.

Herr talman! Vid det senaste tidtabellbytet genomfördes av statens järnvägar en sådan ändring i prissättningen på bussrespektive tågbiljetterna att det tidigare genomräknade tågpriset, som gällde oavsett färdmedel, upphävdes. Motiveringen, som man lämnade bl.a. i ett litet flygblad till resenärerna, lyder: ”Nu är det så, att början av en tågresa ofta är dyrare än slutet. Ju längre Ni åker tåg, desto mindre betalar Ni per kilometer. När Ni avbryter en tågresa och börjar en bussresa, byter Ni från ett lågt kilometerpris till ett högre. Därför måste Ni lägga till mellanskillnaden mellan tågoch bussbiljetten”. Man kan ifrågasätta om detta ens är teoretiskt riktigt, och det får för en del sträckor mycket märkvärdiga konsekvenser. Eftersom herr Carlström redan har berört frågan, skall jag bara syssla med Bohusbanan, som närmast berör mig och som jag har upplevt dessa problem på. Sedan ett flertal år har statens järnvägar ersatt tåg och motorvagn med landsvägsbuss. Motiveringen för detta var att busstrafiken skulle minska SJ:s underskott på bandelen norr om Uddevalla. Trafiken med buss skulle alltså vara billigare än trafiken med tåg. Därför blir självfallet resenärerna på denna bandel förvånade och förbittrade när man nu utöver den sämre resestandard som byte av färdmedel alltid utgör skall betala ett högre pris för att man får utstå denna försämring. I dag fungerar det på så sätt att om man har biljett från station norr om Munkedal till centralstationen här i Stockholm, till Göteborg eller till Malmö, så måste man — om man reser med första lägenhet på morgonen eller sista på kvällen — betala ett tillägg, exempelvis Strömstad— Stockholm 8:50 och Strömstad--Malmö 9:50. Men vid resor till mindre stationer finns inte denna möjlighet att lösa ett tillägg, utan då hänvisas resenären till att lösa en enkel biljett på den sträcka där han använder buss och söka restitution hos SJ för den del av tågbiljetten som han inte har utnyttjat. Det kan kanske inte vara fråga om så stora belopp i restitution. Det är besvär för resenären och framför allt måste det också vara, tycker jag, rätt stora administrativa omkostnader för statens järnvägar att sköta den här restitutionen av en del av biljettpriset. Det är så stora problem för båda parter att det framstår som fullständigt irrationellt att sköta verksamheten på detta sätt. Det är, som herr Carlström också sade, mycket svårt att förklara varför resenären skall betala extra avgift bara därför att SJ på en viss sträcka byter färdmedel och naturligtvis speciellt när man, som i det här fallet, har järnvägslinjen längs efter Europavägen, där man sätter in bussen i stället. Det är ungefär som om man kom på idén att vid resa mellan Stockholm och Göteborg ha byte mellan tåg och buss i Katrineholm och kanske i Skövde; det skulle medföra att man fick möjligheter att ta mer betalt totalt för sträckan än när man har ett färdmedel. Jag ber slutligen att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker dock att SJ här har gjort en förändring av systemet och att det inte skulle vara nödvändigt att fundera så länge på att återgå till ett rationellt system. Det skulle vara väldigt svårt att i någon annan bransch införa en sådan här teoretiskt utformad prissättning, om det fanns tillstymmelse till alternativ. Eftersom SJ:s centralförvaltning själv inte har llda, är det angeläget velat lyssna på protesterna från resenärer och ans att man kan hitta andra vägar för att så snart som möjligt komma tillbaka till systemet med ett genomräknat tågpris.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

I det sammanhanget är det av stor vikt att taxorna ges en sådan utformning att de bättre medverkar till att utnyttja SJ:s kapacitet men även, i det fall som vi nu diskuterar, att man om möjligt reder ut begreppen. Det normala vid kombinerade tåg-bussresor har alltid varit att SJ beräknat avgiften på varje färdmedels delsträcka för sig enligt respektive färdmedels taxa, den s.k. snittaxan. Med hänsyn till detta kan det i och för sig vara konsekvent av SJ att också i fråga om kombinerade tåg-bussresor, där busslinjen går parallellt med järnvägen, tillämpa samma princip. Omläggningen har nu, som vi kunnat konstatera av interpellationen och den enkla frågan, medfört vissa komplikationer. Inom SJ har man varit på det klara med att en omläggning till snittaxa även för med järnvägen parallella busslinjer skulle medföra vissa övergångssvårigheter. SJ räknar dock med att genom olika åtgärder kunna minska eller undanröja de komplikationer som uppstått. Jag anser att SJ inom ramen för nuvarande taxesystem såvitt möjligt skall söka komma till rätta med de olägenheter som framkommit.

Eller är det så? I interpellationen och i den enkla frågan gäller det ju SJ. Jag tycker ändå att det i det större perspektivet kan vara intressant att nämna detta, eftersom jag utgår från att problemen för den enskilde resenären inte är mindre — åtminstone inte ekonomiskt — om den sista delen av en resa skall ske med ett privat bussbolags färdmedel. Jag säger det här därför att man annars kan få den uppfattningen, att detta med snittaxan och snittaxans problem skulle vara någonting som bara så att säga tillkrånglat hör hemma hos statens järnvägar. När ett privat bussbolag svarar för sista biten av resan, då är det varken tal om snittaxans införande eller om snittaxans upphörande, utan då är det — som det alltid har varit och säkerligen också kommer att bli i fortsättningen — fråga om ett biljettpris för tågresan och ett biljettpris Men låt mig återgå till vad vi diskuterar här. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första svar, att hur man genom lämplig konstruktion av taxorna skall kunna främja en bättre samordning mellan järnvägen och andra trafikmedel får övervägas av de av mig tillkallade sakkunniga. Som framgår av svaret har de här övervägandena getts hög prioritet med sikte på snara resultat.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svar som han gav. Jag är emellertid inte riktigt till freds med det sätt på vilket kommunikationsministern tolkar det begrepp som här diskuterats. Vi har inte tagit upp olika företags olika transportmedel, utan både herr Mattsson i Skee och jag har hela tiden hållit oss till SJ. I detta fall tycker vi — och resenärerna och SJ-folket tycker i stor utsträckning som vi — att det är egendomligt att man inte tillämpar ett pris för hela resan. Resenärer och berörd personal kan ju t.ex. knappast lastas för att SJ har dragit in järnvägen och ersatt den med en landsvägsbuss. Om man får lägga till pengar eller om man får resa på den biljett som man hade räknat med att få använda och som man hade betalt även hemfärden med beror endast på vid vilken tid på dagen man råkar resa hem. Jag hoppas, herr talman, att kommunikationsministern verkligen inser det allvarliga i SJ:s beräkning och vilka olägenheter och irritationer som detta har åstadkommit. Jag kan nämna ett konkret exempel. Det var fyra personer som reste från Skövde och skulle till Olofström. Men när de kom till Älmhult blev de avkrävda ny avgift för att få resa till Olofström. Vederbörande företog resan i tjänsten och hade fått färdbiljett genom det företag där de var anställda, och irritationen blev naturligtvis mycket stark. Så småningom kom de emellertid till Olofström, men sedan begärde de restitution på biljettkostnaderna, och SJ fick betala tillbaka pengarna därför att man hade räknat fel. Sådana irritationsmoment är onödiga. Detta är bara ett exempel bland många. Jag skulle kunna ange fler, men jag avstår från det. Jag tror ändå att kommunikationsministern fattar innebörden i vad jag har velat framhålla. Jag hoppas att kommunikationsministern ser positivt på denna fråga, och det tror jag vore lyckligt både för SJ och för berörda parter utanför SJ. Slutligen ber jag än en gång att få tacka kommunikationsministern för svaret.
Herr talman! Det är säkert riktigt som kommunikationsministern säger, att om ett annat trafikföretag hade stått för den fortsatta resan på en del av sträckan, så hade den resande fått lösa ny biljett. Men vad min fråga gällde var det exempel som jag närmare utvecklade. Jag kan lösa biljett hos statens järnvägar i Strömstad för att resa på Bohusbanan till något ställe. Men om jag sedan inte hinner resa tillbaka med den lägenhet då tåget eller motorvagnen går direkt till den station som jag startade resan från utan blir tvungen att ta den sista lägenheten på Bohusbanan norrut, så måste jag betala extra avgift. Då säger man nämligen på SJ att tåget går bara till Munkedal, sedan får du åka buss. Och när jag då stiger på den bussen får jag betala extra — för den försämring som det alltid innebär att byta trafikmedel — för att komma hem till den station som jag faktiskt har löst biljett för att komma tillbaka till. Jag vill understryka att detta system har väckt mycket stor irritation hos statens järnvägars anställda och resenärer. Det finns därför all anledning att försöka komma till rätta med denna olägenhet. Jag tar också fasta på vad kommunikationsministern sade i svaret, att frågan skall ges prioritet och att man skall se över taxefrågorna för statens järnvägar. Det är angeläget att så snart som möjligt försöka åstadkomma en ändring i nuvarande förhållanden.

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att vi alla tre vet vad det här rör sig om för sorts problem. I mitt svar har jag ju också sagt att jag utgår från att statens järnvägar inom det nuvarande taxesystemet i all möjlig mån kommer att försöka rätta till de olägenheter som nu finns. För att inte bli missförstådd vill jag också säga att anledningen till att jag i mitt förra inlägg tog med ett litet sidoavsnitt rörande en tänkt situation, där ett privat bussbolag svarade för den sista delen av en längre resa som påbörjats med tåg, var att jag utgår från att ingen av oss tre vill ha det systemet när det gäller SJ att man skall beräkna bussbiljetten för sig och tågbiljetten för sig.

Herr talman! Den proposition som nu skall remitteras till vederbörande utskott är både omfångsrik och betydelsefull. Förslagen syftar till att dra upp riktlinjer för regionalpolitiken och för hushållningen med vårt lands markoch vattentillgångar. De kommer att i stor utsträckning bli vägledande för landets utveckling under återstoden av innevarande sekel. Till förslagen har knutits lagförslag, som avser att ge statsmakterna nya och långtgående styrningsmedel med ingripande konsekvenser för både kommuner och enskilda. Den utredning som ligger bakom propositionen är inte parlamentariskt förankrad. Förslagen har utarbetats på departementsnivå. Den s.k. rapporten i ärendet kom kort före jul förra året och promemorian om de rättsliga åtgärderna först i mars i år. Remisstiden blev med hänsyn till det stora materialets betydelse mycket kort. Den utgick i början av juni, vilket i praktiken innebar att inga remissinstanser fick mer än tre månader på sig. Kommunerna skulle dessutom yttra sig innan länsstyrelser och andra myndigheter kunde ta ställning. Visst material saknades dessutom från början och tillställdes remissinstanserna efter hand. Det är mot den bakgrunden inte förvånande att lagrådet i sitt yttrande har förklarat sig på grund av den knappt tillmätta tiden ”inte kunnat göra sin granskning så ingående som hade varit önskvärt”. Det nu föreliggande materialet omfattar mellan 1 500 och 2 000 sidor. Det blev först i går tillgängligt för riksdagens ledamöter. Oppositionen har nu 16 dagar på sig att gå igenom materialet och redovisa sina synpunkter och förslag. Det är en orimligt kort tid, även om man bortser från den arbetsbelastning i övrigt som råder under denna höstriksdag. Kammarkansliet har utdelat en promemoria, och enligt den kommer föredragning att ske i vederbörande utskott under en vecka, nämligen den sista veckan i november. Justeringar och reservationer skulle sedan kunna ske fram till den 8 december, varefter ärendet kommer på kammarens bord den 15 och 16 december. Lagbestämmelserna skall sedan träda i kraft redan den 1 januari nästa år. Jag ifrågasätter, om det med hänsyn till julhelgen är möjligt att hinna trycka de nya författningarna innan lagarna skall träda i kraft. Regeringen har själv gjort gällande, att de nya förslagen är utomordentligt betydelsefulla — och det är de förvisso. Det har med hänsyn härtill bl.a. diskuterats, om man inte i riksdagen borde tillsätta ett särskilt utskott för frågans behandling. Mot den bakgrund som jag här har tecknat tycker jag att det är nästan otillständigt att ställa så kort tid till oppositionens och riksdagens förfogande som regeringen nu gör. Antingen menar regeringen inte allvar, när den vill göra gällande att förslagen är väsentliga för samhällsutveck lingen och människorna, eller också vittnar förfaringssättet om en upprörande nonchalans och brist på respekt för riksdagen och de demokratiska arbetsformerna. Visst kan det, herr talman, göras gällande att åtskilliga av förslagen innebär en uppföljning av tidigare improvisationer på regionalpolitikens och miljöpolitikens område, improvisationer som har starkt kritiserats, inte minst från oppositionens sida. Men den sammanfattning och den samordning av de olika åtgärderna som man nu redovisar fordrar en ordentlig genomlysning och överväganden av helt annan och mera långsiktig natur än vad som tidigare varit nödvändigt. Visst kan man, herr talman, också erinra om att det inte minst från oppositionens sida ställts krav på att regeringen skulle kunna samla sig till att redovisa en fullständig analys av regionaloch miljöpolitiken och av de åtgärder i olika hänseenden som kan krävas. Vi har drivit på regeringen för att få fram frågan så fort som möjligt. Vi har inte velat ha flera Ritsemavgöranden, byggda på en ohelig allians från fall till fall mellan socialdemokrater och kommunister. Men allt detta kan inte rimligen försvara den snabbehandling i riksdagens elfte timme som regeringen nu kräver att vi skall företa. Om inte regeringen själv inser sin skyldighet att ta hänsyn till våra krav på rimliga arbetsformer, är det min förhoppning att de berörda utskotten skall visa sig ha så stark känsla för riksdagen och dess ställning, att utskotten beslutar att uppskjuta ärendets avgörande till vårriksdagen. Det är den förhoppningen, herr talman, som jag gärna vill knyta till kammarens beslut att remittera propositionen till utskotten.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

Herr talman! Efter år av fasansfulla lidanden för Indokinas folk förefaller utsikterna till en fredlig lösning nu större än tidigare. Även om man tyvärr har anledning frukta svårigheter och misslyckanden i de fortsatta överläggningarna, finns det skäl att anta att de svenska insatserna bilateralt och multilateralt till uppbyggnad nu är mer aktuella. Den svenska humanitära insatsen bör som huvudprincip ha att hjälp skall ges där behovet är störst. Under en tid kommer förhållandena säkerligen att vara oklara, och en rad svårbemästrade situationer kan komma att uppstå. De svenska insatserna bör självfallet ske till Indokinas folk i sin helhet oavsett på vilken sida i kriget de enskilda människorna hamnat. Tidpunkten för en redovisning till riksdagen om de nu aktuella planerna för svenska insatser är inne.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat inrikesministern om han avser verka för att medel snabbt ställs till förfogande för att utöka borrningsarbetena vid uranfyndigheterna i Arjeplog. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Sveriges geologiska undersökning förfogar innevarande budgetår över 5 639 000 kronor för uranprospektering. Geologiska undersökningen avgör själv med utgångspunkt från sina kunskaper på området var prospekteringsarbeten bör sättas in och hur arbetena skall utföras. Uranuppslagen inom Arjeplogs kommun ingår som en väsentlig del i arbetsprogrammet. Geologiska undersökningen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1973/74 begärt ökade medel för uranprospektering. Frågan prövas i sedvanlig ordning under höstens budgetarbete och riksdagen kommer följaktligen under våren att få ta ställning till regeringens förslag.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att man i Arjeplog går i spänd förväntan inför slutresultatet av de pågående geologiska undersökningarna. Arjeplogs kommun har ju en betydande och permanent undersysselsättning, och en gruva i samhället skulle givetvis betyda att förhållandena radikalt förändrades för de 4 400 människorna i denna inlandskommun. Sveriges geologiska undersökning har letat mineraler i området under flera år. Rapporterna har varit uppmuntrande sedan år 1968 och på senare tid har man lämnat flera positiva rapporter om fynd av höga halter uran både i block och i malmkroppar. Man har också funnit koppar, molybden och wolfram, ja t.o.m. guld. När nu rapporterna från undersökningarna är övervägande positiva och sysselsättningsfrågan så besvärlig i området, bör resurser sättas in så att man utan tidsutdräkt kan komma till klarhet om huruvida fyndigheterna är brytvärda. Det är ju osäkerheten inför framtiden som är det värsta gisslet i de här avfolkningsbygderna.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag anser att tillräckligt gjorts för att bereda friställda inom statliga företag, exempelvis SMT Machine Co, ny sysselsättning. Jag vill då först nämna en generell åtgärd som tillämpas vid vissa friställningar inom Statsföretagsgruppen enligt trygghetsavtalet. Denna åtgärd innebär en förlängning av de uppsägningstider som gäller enligt avtalet om allmänna anställningsvillkor. Inom Statsföretag har vidare ett clearingorgan inrättats som infordrar uppgifter om vakanser från dotterbolagen och utsänder listor med lediga befattningar till samtliga dotterbolag. I princip får nyanställning inte ske förrän man prövat om det finns för befattningen lämpliga personer, som sagts upp eller berörs av nedskärningsbeslut. Vad gäller SMT samverkar Statsföretag och SMT med arbetsmarknadsstyrelsen och dess organ, kommunala instanser och andra företag för att på annat sätt aktivt medverka till att bereda friställda ny sysselsättning. Statsföretag/SMT har efter avvecklingsbeslutet sökt hålla driften i Ronneby och Karlskoga i gång tills dessa enheter kunde säljas. Sedan detta nu skett har den personal som fanns vid dessa enheter i augusti 1972 beretts anställning hos de nya ägarna. I april i år var totalt 255 personer på SMT uppsagda. Den 30 oktober återstod att placera 36 personer, varav en del avböjt andra arbeten inom Statsföretagsgruppen. Verksamheten fortsätter dock med att försöka hjälpa de återstående personerna att finna nya anställningar. Liknande åtgärder vidtas i fråga om Kalmar Verkstad. Här har dessutom avvecklingsperioden gjorts mycket lång för att bereda de anställda större möjlighet att finna nya anställningar och med hänsyn till tidpunkten för Volvoetableringen. Detta har möjliggjorts genom statliga stödorder men också genom betydande ekonomiska satsningar av Statsföretag. Sammanfattningsvis vill jag därför svara att det görs stora ansträngningar för att bereda friställda inom statliga företag ny sysselsättning och att dessa ansträngningar fortsätter i syfte att såvitt möjligt bereda alla nya försörjnin gsmöjligheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är att det har visat sig vara mycket svårt att bereda åtskilliga av de uppsagda vid SMT nytt arbete. Detta gäller speciellt på tjänstemannasidan, även om det inte heller varit möjligt att placera all verkstadspersonal. Jag konstaterar i det svar jag fick av industriministern att antalet oplacerade nu är nere i 36. Det är en förbättring i förhållande till september månad, och det är glädjande. Då redovisades att 58 av de över 200 anställda som enligt beslutet skulle friställas fortfarande var oplacerade. Av de 58 var 39 tjänstemän. Man frågar sig, om det inte finns möjligheter att i en så stor koncern som Statsföretag erbjuda dessa personer ny meningsfull sysselsättning. Vid en konferens mellan representanter för SMT, personalklubbarna och länsarbetsnämnden yttrade en representant för företaget att man från Statsföretag gärna ställer upp så snart detta begärs från de fackliga organisationerna eller från den samverkansgrupp som sysslar med frågor om arbetstillfällen för de uppsagda. Detta är i och för sig bra, men jag undrade när jag läste detta yttrande om det inte vore bättre att Statsföretag på eget initiativ tog reda på vad man hade att erbjuda och lade fram dessa uppgifter för de uppsagda. Det clearingorgan som industriministern nu talar om kanske är just ett sådant organ som jag tänkte på. Detta förutsätter dock att de listor som ställs till företagens förfogande även kommer att delges de uppsagda.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag anser det tillfredsställande med ca 12 månaders väntetid på behandlingen hos invandrarverket av sådana ansökningar om svenskt medborgarskap som tidsmässigt fyller kraven och om jag ämnar vidta några åtgärder för att minska eftersläpningen. Enligt invandrarverket var den genomsnittliga handläggningstiden i medborgarskapsärenden ca sex månader under budgetåret 1969/70. Den ökade till drygt åtta månader under förra budgetåret. Bland orsakerna härtill kan nämnas att ansökningar om naturalisation har ökat, vilket återspeglar den stora invandringen i mitten av 1960-talet. Ärendena har samtidigt blivit mer komplicerade. Vid prövningen måste man nämligen beakta medborgarskapsoch familjerättslagstiftningen i sökandens hemland och allt fler ärenden berör länder, vilkas lagstiftning inte tidigare har varit känd för verket. För att nedbringa handläggningstiderna har invandrarverket i år rationaliserat kontorsrutiner inom medborgarskapsbyrån. Vidare har på verkets initiativ praxis i vissa typer av ärenden ändrats, vilket leder till minskat antal besvär, remisser och förnyade ansökningar. De vidtagna åtgärderna jämte vissa andra planerade bör kunna leda till att handläggningstiderna för medborgarskapsärendena förkortas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledning till att ställa frågan fick jag när jag nyligen hörde efter hur det låg till med ett medborgarskapsärende för en som hade sökt. Han hade varit här i ungefär sju år, när han lämnade in ansökan. Hos polisen fick jag till svar att ärendet var färdigbehandlat i mitten av september och att man skickat det vidare till invandrarverket. När jag frågade där, hittade vederbörande tjänsteman ärendet mycket snabbt, men samtidigt fick jag beskedet att för närvarande tar det ca 12 månader innan det kan komma upp till beslut, därför att verket har för stor arbetsbelastning i förhållande till personalstyrkan. Att det är så framgår också av den statistik som jag har fått om arbetet på just den byrån. Under budgetåret 1971/72 inkom det 6 019 sådana här ärenden, men det avgjordes endast 4400. Under de tre första månaderna innevarande budgetår har balansen ökat med ytterligare ungefär 400 ärenden. Går det inte att sysselsätta några lediga akademiker — det torde finnas rätt gott om sådana — för att minska balansen? Det kunde exempelvis ske med AMS:s medverkan, om invandrarverket saknar egna medel för detta ändamål.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat socialministern om han har uppmärksammat förekomsten av tidsstudier och rationaliseringsåtgärder inom arbetslivet, vilka enligt herr Hagberg har utförts på ett för arbetarna synnerligen otillfredsställande sätt, och om detta ger socialministern anledning till något initiativ, exempelvis framläggande av förslag som ger skyddsombud och skyddskommittéer ett avgörande inflytande på tidsstudier. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsstudiefrågor och andra rationaliseringsfrågor faller inom arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsområde. Anledning saknas att ingripa för att ändra på detta förhållande. Det arbetsstudieavtal som har gällt mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen sedan år 1948 har nyligen ersatts med ett rationaliseringsavtal som är avsett att gälla fr.o.m. den 1 januari 1973. Avtalet omfattar praktiskt taget alla frågor rörande rationaliseringsverksamheten vid företagen. Det ger arbetstagarna och de fackliga organen på lokalplanet väsentligt vidgade möjligheter att påverka planering, uppläggning och genomförande av produktionsändringar m.m. i företagen.

Herr talman! Jag tackar för att jag har fått svar på frågan. Det pågår nu en kraftig rationalisering av de svenska industrierna. Formerna för den rationaliseringen är i många fall djupt kränkande för arbetarna, och det gäller framför allt den rationalisering som går ut på att minska antalet anställda eller att höja arbetstakten. I det här sammanhanget kommer tidsstudierna in i bilden, och de regleras mycket riktigt i kollektivavtal. Som vi vet har arbetsköparna — och det är dessa som utför tidsstudierna — hela staber av rationaliseringsexperter, som lägger upp hur tidsstudierna skall utföras. Med den erfarenhet jag har från arbete inom industrin så vet jag att skyddsaspekter sällan eller aldrig beaktas i rationaliseringssträvandena. Många arbetare som har fått sina ackord fastställda genom tidsstudier har frågat sig, hur de skall kunna följa skyddsföreskrifterna eller använda den personliga skyddsutrustning som man skall ha. Det är ett mycket allvarligt problem och nu behövs här en instans som kan bevaka och påverka — en instans som har med arbetsmiljö att göra och som kan ha inflytande på tidsstudier. Jag är helt övertygad om att många problem skulle vara lösta för arbetarna om ett skyddsombud skulle få vara med och bestämma i dessa frågor. Man kan fråga sig om tidsstudier får bedrivas hur som helst. Jag kan nämna vad som inträffade på Stridsberg & Björck i Trollhättan: Där anlitade man en utomstående konsultfirma, som skulle utföra rationaliseringarna. De tidsstudier som gjordes var något slags frekvensstudier, vilket innebär att man inte följer en arbetare en hel dag utan endast under korta perioder. Sedan utgår man från de resultat man fått då man följt honom och drar konsekvensen av det både vid bestämmande av arbetstakt och lönesättning. De här raffinerade tidsstudiemetoderna används i hela landet, och den fackförening jag tillhör — Metall i Borlänge med 4 000 medlemmar — har för sin del uttryckt den uppfattningen att rationaliseringsavdelningar och s.k. produktionstekniska avdelningar i stället för att jaga folk skall syssla med studier om hur arbetarna skall kunna följa skyddsföreskrifter som är utfärdade och om hur man skall använda personlig skyddsutrustning. Det är bekant — och svaret heller inget annat — att arbetsköparna har tolkningsföreträde så som det är nu, och de bestämmer tidsstudiernas uppläggning. Inrikesministerns svar visar ett totalt ointresse för att gå in och skydda arbetarna när de blir utsatta för sådana här tidsstudier, exempelvis av konsultfirmor. Enligt vad jag kan förstå måste det vara så att inrikesministern inte vill ge de arbetare som blir utsatta för detta någon som helst hjälp i form av ett förslag till lag.
Herr talman! Nej, det förhåller sig inte på det sättet. Jag menar att vi bör kunna följa den ordning som hittills har tillämpats — att låta parterna på arbetsmarknaden klara av det här. Jag har förtroende för de fackliga organisationerna och menar att de har tillräcklig styrka för att kunna driva sina krav.
Herr talman! Flera fackliga organisationer, framför allt på det lokala planet, reagerar just mot det förhållandet att man får bedriva tidsstudier på det här sättet. Det rationaliseringsavtal som nu har tecknats förhindrar inte arbetsköparna att i fortsättningen använda sig av konsultfirmor, och det garanterar inte att skyddsaspekterna blir beaktade. Därför bör vi med lagliga medel hjälpa dem som blir utsatta för detta. Det är bra att statsrådet har förtroende för arbetsmarknadens parter, men de arbetare som blir utsatta för sådana här tidsstudier blir inte hjälpta av det, då arbetsköparna har tolkningsföreträde och kan driva en studie i den här riktningen.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att dels de nu tomma lägenheterna i nyproducerade hus skall bli uthyrda, dels möjliggöra att de successivt nyproducerade lägenheterna blir uthyrda. Som jag har betonat i en till riksdagen nyligen lämnad proposition om statliga lån för att täcka nuvarande onormala hyresförluster är det kommunerna som har det primära ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är kommunen som svarar för att bostadsbyggandet inom de ramar som anges anpassas till behovet av och efterfrågan på bostäder. Givetvis har även bostadsföretagen ett ansvar i detta avseende och för det ekonomiska utfallet av sin verksamhet. Det är alltså i första hand åtgärder på det lokala planet som måste vidtas för att de av interpellanten berörda problemen med tomma lägenheter skall kunna lösas. Även bortsett från de aktuella uthyrningssvårigheterna är det, som interpellanten anför, av vikt att alla möjligheter att begränsa kostnadsökningarna tas till vara, i den mån det kan ske utan att kraven på goda bostäder och god boendemiljö eftersätts. Också i detta avseende vilar ett stort ansvar på kommunerna och bostadsföretagen. I fråga om kapitalkostnaderna och deras samband med lånesystemets konstruktion och ränteläget — frågor som också tas upp i interpellationen — får jag erinra om att sakkunniga nyligen har tillkallats för att göra en grundlig översyn av bostadsfinansieringen. En allmän konjunkturuppgång bör få positiv effekt på efterfrågan på bostäder. Bland de direkt efterfrågestimulerande medel som har betydelse för bostadskonsumtionen vill jag nämna de förstärkta bostadstilläggen till barnfamiljer. Aktuella frågor rörande detta stödsystem är bl.a. vidgning av stödet till hushåll utan barn och en översyn av utbetalningsreglerna för bostadstilläggen. Dessa frågor behandlas vid beredningen av familjepolitiska kommitténs betänkande om familjestöd. Proposition i ämnet beräknas bli lämnad till 1973 års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret — och för ett relativt snabbt svar. Jag har fått det i två versioner, kan man säga. Dels har jag fått det vanliga interpellationssvaret på ett A4-papper, dels kan jag läsa en hel del i den proposition som vi i går fick på våra bänkar. Jag måste alltså här deklarera att var och en av de 15 000 tomma lägenheterna — om det nu är 15 000, det vet vi inte exakt, det nämns 13 000—14 000 i propositionen — är en bitter bakläxa för en socialdemokratisk regering som inte i tid har reviderat sin felaktiga bostadspolitik. Bekräftelsen på att hela bostadspolitiken har gått omkull är alla dessa tomma lägenheter, i första hand de stora lägenheterna som folk inte har haft råd att hyra. Men det finns naturligtvis också andra orsaker förutom de höga hyrorna; statsrådet nämner att det har varit svårigheter på arbetsmarknaden, och det är självfallet en samverkande orsak. Men vad beror de höga hyrorna på? Ja, de beror naturligtvis på det höga ränteläge som vi har haft. De beror också på frånvaron av konkurrens inom bostadspolitiken. Från moderata samlingspartiets sida har år efter år påpekats att detta är fel — vi får sådana här resultat när vi låter en näring bli så genomreglerad som den här näringen har blivit och så statsgaranterad som den dessutom är. Vi har fått en överproduktion, framför allt av stora lägenheter. I sitt svar hänvisar statsrådet till kommunerna och bostadsföretagen — ja, han t.o.m. skyller på dem. Man kan väl dock säga att det nuvarande läget är en följd av kvotsystemet: ”Låter vi en del av kvoten frysa inne får vi mindre kvot nästa år”, har man kanske resonerat ute i kommunerna. Det är högst beklagligt, för man borde avsevärt mycket mer ha lyssnat till konsumenternas önskemål och analyserat både den aktuella efterfrågan och den efterfrågan som man kan vänta på litet sikt. Kommunalmännen och byggföretagen får alltså en liten uppläxning av statsrådet i det svar som jag har fått på min interpellation. Läser man propositionen framgår det ändå att statsrådet nog inser att det här förhållandet inte enbart beror på kommunalmännen och byggföretagen utan också på den bostadspolitik som förts i flera år. Här nämns bl.a. det av statsmakterna uppställda målet, nämligen att bygga 1 miljon lägenheter under tioårsperioden 1965—1974. Det är i och för sig en beaktansvärd ambition men det gör det inte lättare att i dag acceptera det misslyckande som de många tomma lägenheterna innebär. Det skall naturligtvis också påpekas att kommunalmännen och folk i de allmännyttiga företagen minsann bär en del av skulden. Skandalerna i städer som Borås, Örebro och Norrköping talar sitt tydliga språk. Men jag anser, som sagt, att den tyngsta skuldbördan ligger på regeringen. Hur skall man då lösa det här problemet, åtminstone tillfälligt? Det nämns i interpellationssvaret — och det framgår tydligare av propositionen — att det skall lösas genom att staten ger lån till de bostadsföretag, framför allt de allmännyttiga, som nu behöver pengar för att täcka de stora hyresförlusterna. Vi skall så småningom ta ställning till det här i riksdagen, men jag vill redan nu uttala min stora tveksamhet inför detta. Jag tycker att såsom den här saken har skötts borde egentligen dessa företag först få diskutera frågan med sina huvudmän, dvs. skattebetalarna. Man kanske också borde diskutera den med de övriga hyresgästerna, som på sikt av det här skälet kan få ännu mer höjda hyror. Vad skall man då göra? Kanske man måste gå fram såsom sker på andra håll, där den fria marknadsmekanismen fungerar — vilket den inte gör inom bostadssektorn — och sänka hyrorna. Valet står nämligen mellan höga hyror och tomma lägenheter å ena sidan och lägre hyror och något färre tomma lägenheter å andra sidan. Jag tror att man måste ta skeden i vacker hand och genomföra en så pass radikal åtgärd. Vidare måste något göras åt ränteläget för bostadslånen. Byggvolymen måste naturligtvis minskas, men det måste ske successivt med tanke på de problem som uppstår på byggarbetskraftssidan. Vi skall passa på att tillfredsställa alla de människor som önskar bo i egnahem. Vi skall givetvis sluta med rivningarna — de har väl i princip redan avstannat — och i stället satsa mera på bostadsförbättringsverksamhet, på underhåll och på reparationer. Problemet att hyra ut de stora lägenheterna kan kanske i någon mån lösas genom att man omdisponerar dem till mindre lägenheter och till uthyrningsrum.

Det är alldeles självfallet att alla som läser detta i protokollet ställer frågan till statsrådet: Vad händer om det inte blir en konjunkturuppgång? Det ser ju inte så där värst ljust ut. ”Bland de direkt efterfrågestimulerande medel som har betydelse för bostadskonsumtionen vill jag nämna”, säger herr statsrådet, ”de förstärkta bostadstilläggen till barnfamiljer.” I och för sig är jag tillskyndare av dem, men vi får också komma ihåg att de har medverkat till att kamouflera misslyckandet i bostadspolitiken. Antag att inte bostadstilläggen hade kommit det år de kom! Då hade vi mycket tidigare haft den här situationen med det stora antalet tomma lägenheter. Det är klart att vi Nr 110 också nu kan lösa det stora problemet med de många tomma lägenheter Tisdagen den na genom att öka bostadstilläggen, men är det verkligen en lösning på 7 november 1972 lång sikt? Rn Här ser vi alltså exempel på hur det går när man försöker att lösa en Om åtgärder för pe stor och viktig politisk uppgift i ett samhälle på det sätt som man har främja uthyrningen gjort när det gäller bostäderna. ar forma lägenhe Vi har från moderata samlingspartiet ständigt understrukit vikten av ter i nyproducerade att den fria marknadsmekanismen får fungera även på det bostadspolihus tiska området. Vi har framhållit önskvärdheten av att det blir en fri konkurrens, att denna näring blir mindre reglerad och att alla får likvärdiga lånevillkor. Det som på längre sikt behövs är att man radikalt ändrar den svenska bostadspolitiken så att en fri och sund bostadskon kurrens fungerar till bostadskonsumenternas bästa. Den förödande perioden av säljarens marknad måste äntligen ersättas av köparens

Herr talman! Jag hade inte väntat mig annat än att herr Wennerfors naturligtvis skulle sjunga en lovsång till marknadshushållningen. Men om herr Wennerfors hade gjort sig mödan att gå tillbaka i tiden och se hur det såg ut när vi verkligen hade marknadshushållning på detta område, hade han kanske haft anledning att vara mera tveksam huruvida det systemet garanterade vare sig att lägenheterna blev uthyrda eller att vi fick en hygglig bostadsförsörjning i landet. Herr Wennerfors! Jag skall utan vidare säga att för mig är inte detta ett område där vi skall låta marknadskrafterna husera fritt. Det är en samhällsuppgift att se till att familjerna kan få hyggliga bostäder i den mån sådana efterfrågas. Jag tror vi kan säga att vi har lyckats med det program som vi har ställt upp. Vi har envisats med att bygga ungefär 100 000 lägenheter varje år trots de betänkligheter som har anförts. Men vi har också hållit denna siffra även om många har hejat på och sagt att vi behövde bygga väsentligt mera. Herr Wennerfors har kanske inte hört till de senare, men det finns åtskilliga på den borgerliga kanten som varje år har kommit med överbud i fråga om det byggnadsprogram vi skulle realisera. Vi kan peka på goda skäl till att situationen är förändrad. Det är klart att en konjunkturnedgång har gjort att efterfrågan inte har varit så uttalad som förut. Människor har blivit mera betänksamma och vågar inte planera för framtiden på samma sätt som förut. Och så har vi invandringen. Under de två åren 1969 och 1970 var det nära 100 000 människor som kom till vårt land. Nu har vi inget invandringsöverskott. Vi kan också peka på det förhållandet att vi måhända inte hittills har kunnat ge stöd åt alla de grupper som rätteligen behövde ha ett stöd för att kunna realisera sina drömmar om att få en bättre lägenhet. Allt detta måste vara med i bilden, och jag föreställer mig att när vi förbättrar bostadsstödet, skall vi säkert kunna få en ökad efterfrågan. Nu är de här tomma lägenheterna naturligtvis inte någonting så oroande i stort. Hade de bara haft en jämnare fördelning så hade de över 51 Nr 110 Tisdagen den TENN 4 a 7 gövembetrdö7d Wennerfors, att vi försöker rädda dessa företag genom att ge dem — —— — — = möjlighet att låna pengar. Det kan vara kooperativa och kommunala Om åtgärder för att företag men det kan också vara enskilda. Alla skall ha rätt att få stöd i främja uthyrningen den här situationen. Om herr Wennerfors hade läst propositionen noga, så er SEA lägenhehade han säkert kommit underfund med att det inte bara är kommunala ter i nyproducerade eller kooperativa företag som har fått svårigheter utan också enskilda hus företag. Jag tycker att vi inte skall göra någon åtskillnad på företag av olika kategorier. Men jag tror det är fel att behandla dessa frågor så lättvindigt som herr Wennerfors har gjort. När han står upp här och ansluter sig till den mera högljudda kören som anser att vi kan klara problemen genom att sänka hyrorna — företagen skulle inte få täckning för sina kostnader — då tycker jag med förlov sagt att herr Wennerfors har gått litet väl långt. Jag hade ändå väntat mer av ansvarskänsla i den här situationen. För det är ju ingen positiv rekommendation åt något håll att säga att nu skall vi sänka hyrorna, i ett läge då vi vet att vi tyvärr måste räkna med ökade kostnader inte minst på driftsidan. Där har vi icke kunnat bemästra kostnadsutvecklingen, och det är inte någon lösning att säga, att vi skall sänka hyrorna i det här läget. Det vore mest ett hån mot de ansvariga i de olika bostadsföretagen, som naturligtvis ser som sin uppgift att förse människor med goda lägenheter på sunda villkor. Och vi kan inte ha något intresse av att vålla svårigheter och konkurser för vare sig den ena eller den andra i det här sammanhanget. Tala alltså tyst om skandaler! Skall man tala om skandaler när det huvud taget inte varit ett problem. Men nu är det så att vissa bostadsföretag har drabbats mycket hårt. Jag tycker det är bra, herr gäller företag som råkar i ekonomiska svårigheter, så är man oförsiktig. Rubriceringen kan då användas på många håll, och det vill jag avstå från att göra. Om vi skulle säga, att låt oss nu få möjligheter att gå ut och diskutera de här frågorna med väljarna — för det var väl detta herr Wennerfors ville — skulle vi säkerligen ha anledning räkna med att en hel del företag kom i betydande svårigheter. Regeringen har handlat raskt, och vi har handlat för att ge rådrum och förutsättningar för företagen att bättre kunna anpassa sitt utbud av lägenheter till den efterfrågan som finns. Och jag menar att det har förelegat vissa skäl — den minskade invandringen, konjunkturomsvängningen osv. — som gör att företagen har anledning påräkna större förståelse från samhällets sida än den herr Wennerfors här har visat i sitt inlägg.

Herr talman! Av den här debatten och många tidigare framgår att vi har fått en delvis ny situation på bostadsmarknaden och en ny bostadsdebatt. Tidigare talade man mest om den långa bostadskön. Under praktiskt taget hela efterkrigstiden har situationen varit den att allting som bostadsföretagen producerade gick att hyra ut. Vi hade i högre grad än på något annat område en säljarens marknad. Nu är situationen alltså en annan. Den här diskussionen handlar om tomma lägenheter — det finns sådana. Antalet är litet obestämt, men det rör sig om ca 2,5 procent av vad som har nyproducerats sedan 1967. Nr 110 Detta har lett till en del positiva inslag i bostadsdebatten och i bostadsföretagens agerande. Företagen har när de nu mött ett visst hyresmotstånd tvingats gå ut och marknadsföra sina produkter, precis per nsk Ks är bsr som alla andra företag alltid har fått göra med sina produkter. Dessutom Om åtgärder för att har debatten mer än tidigare kommit att handla om hur bostäderna skall främja uthyrningen se ut. Vad är det för typ av bostäder som människor vill ha? Och vi har — 4Y tomma lägenheinte bara fått en debatt om detta utan bostadskonsumenternas synpunk = !erinyproducerade ter i den debatten har också tillmätts mycket större betydelse, helt enkelt — us därför att vi icke längre har den renodlade säljarens marknad. Man tvingas ta hänsyn till vad bostadskonsumenterna säger; de är inte helt och hållet i underläge längre. Det finns två sätt att reagera på den här situationen med ett par procent tomma lägenheter. Det ena sättet — det kommer till uttryck från många företag och från många kommunalmän också — är att man skall minska bostadsbyggandet. Man tycks mena att vi har inte råd med den här situationen — det är för dyrt med tomma lägenheter. Man vill ha tillbaka den gamla situationen med säljarens marknad, där man redan när husen ritades kunde veta att lägenheterna skulle gå åt. Då blir det inga hyresförluster. Det andra sättet att reagera — och det är kanske vanligare bland bostadskonsumenterna — är att säga: Ja, detta var ju ganska bra. En liten lägenhetsreserv är nödvändig för att vi skall få en viss valfrihet, för att vi har fått litet tyngd bakom våra krav, för att vi skall kunna välja och vraka och kunna säga nej ibland. Sedan säger man till byggnadsföretagen, till oss här i riksdagen och till kommunalmännen: Bygg inte mindre, men bygg annorlunda! Bygg sådana bostäder som vi vill ha. Då får ni lättare att hyra ut det ni bygger. Jag kan inte finna annat än att det sistnämnda sättet att reagera måste vara det rimliga och vägledande för oss. Jag kan därför inte förstå herr Wennerfors” synpunkter, och inte heller kan jag få de synpunkter han hade i början av sitt anförande att gå ihop med vad han sade i slutet. Herr Wennerfors hävdade ju att varje tom lägenhet är ett misslyckande för bostadspolitiken. I slutet av sitt anförande sade han sedan, att vi måste komma bort från den säljarens marknad som vi har f. n. och få en köparens marknad. Men det är ju alldeles omöjligt att få en köparens marknad utan valfrihet, dvs. utan att man tolererar en viss lägenhetsreserv. Den behöver fördenskull inte vara av just nuvarande omfattning. Och det är naturligtvis mycket beklagligt att den reserven är så ojämnt fördelad som den är. Innan man drar några slutsatser av det faktum att människorna säger nej till lägenheter som erbjuds dem av bostadsförmedlingarna och direkt av bostadsföretagen bör man fråga sig varför de säger nej. Och uppenbart är — det framgår exempelvis av bostadsstyrelsens petita — att det inte beror på att behovet av lägenheter är tillgodosett vare sig i den ena eller i den andra meningen. Allra minst beror det på att vi har kunnat tillgodose alla de människors önskemål som nu bor dåligt, alltså människor som bor i omoderna lägenheter — och de är ganska många — men som skulle vilja ha en annan lägenhet om de bara kunde. Men det kan de inte. 53 Då kommer vi till den andra iakttagelsen, nämligen att en anledning till att vi har dessa tomma lägenheter är att de som bjuds ut är för dyra. Egentligen är det ingen idé att tvista om hur hyreskostnaderna har stigit i relation till andra kostnader. Mera intressant är att se vad det är människorna har kvar att betala hyra med, när andra utgifter inklusive skatten är avklarade. Och då är det alldeles uppenbart att den andelen av inkomsterna för många är för liten för att man skall kunna hyra en bostad, som fyller de krav på bostadssocial målsättning som vi själva här har varit överens om. Den andra är den som jag var inne på tidigare, alltså att man bygger fel bostäder. Samtidigt som vi har upp emot 9 000 lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus, och därtill ett antal tomma lägenheter i studentbostadshus, har vi en överefterfrågan på marklägenheter och på småhus. Det är ju ett ganska klart besked om att det även i dag finns köpstarka konsumenter, som skulle flytta in i nya bostäder, om det bara fanns den typ av bostäder som man vill ha. Slutsatsen av detta kan alltså för min del rimligen inte bli att vi på ett drastiskt sätt skall dra ned bostadsbyggandet. Det är möjligt att man bör låsa det på ungefär den nivå vi har för närvarande. Det får vi ta ställning till då vi närmare skall diskutera de speciella frågorna. Men det finns ingen rimlig anledning att i nuvarande läge gå ut och ropa ut att nu skall vi bygga färre bostäder. Det vore socialt oansvarigt att göra det. Nej, vad vi skall göra är att anpassa bostadsbyggandet bättre till vad konsumenterna vill ha och självfallet också göra vad vi kan för att pressa bostadskostnaderna. Herr talman! Får jag sedan till sist ta upp frågan om vad vi nu skall göra, i ett läge där såväl enskilda som allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag inte varit beredda på den situation som de nu ganska plötsligt har hamnat i. Den saken får vi också ta ställning till, när vi behandlar Kungl. Maj:ts proposition. Men av propositionen har jag förstått, att man menar att det förslag som nu läggs fram om extra insatser från statens sida i form av lån är en engångsåtgärd. Det finns också i propositionen en och annan pekpinne till företagen att i fortsättningen kalkylera med marginaler för den här typen av hyresförluster. Om det är vad inrikesministern har menat med sitt skrivsätt så tycker jag det är alldeles riktigt. Vi måste — och det följer av mitt tidigare resonemang — räkna med att ha en viss lägenhetsreserv, och kostnaden för den måste rimligen ingå i bostadsföretagens kalkyler och inte i statens och kommunernas kalkyler, för det är väl trots allt inte de som skall betala den här typen av kostnad.

Herr talman! Enligt herr statsrådet skulle jag tillhöra dem som enbart tänker på att de fria marknadskrafterna skall få husera ohämmat och jag skulle inte bry mig så mycket om den viktigaste frågan, nämligen att ge — Nr 110 fömiljema läggnheten Jag tygken nog Att herr Statsrådet fillapetsar. det Tisdagen den hela något och förändrar innehållet vad jag sade. Jag är helt på det klara Yäövenber 1072 med att vi även i den här näringen måste ha vissa ramar för dem som skall producera och förvalta. Vad jag vänder mig emot är att konkurrensen är nästan helt utesluten i denna genomreglerade och statsgaranterade näring, vilket är ett av skälen till bostadspolitikens misslyckande. Jag kan mycket väl ha samma ter i nyproducerade målsättning som statsrådet: att varje familj skall ha en god bostad. Det hus ena förskjuter inte det andra, men vad som är viktigt för den enskilde bostadskonsumenten och för den enskilda familjen är till vilket pris man kan få bostad. Först skall man betala en hög hyra. Sedan skall man betala en del av hyran via skattsedeln. Det är nämligen precis vad vi gör, men vi vet bara inte riktigt hur mycket vi betalar. Bostadstilläggen uppgår i dag till 2 miljarder kronor. Det är alltså ganska svårt för bostadskonsumenten att veta hur mycket av detta som han betalar via skattsedeln. Vidare skall vi nu börja stå för lån till våra företag inom bostadsbranschen, som inte klarar av sin uppgift på rätt sätt. Vi vet inte om detta är säkra lån; så småningom måste vi kanske skriva av dem, och då kommer även detta på skattsedeln. Det gäller kanske inte så stora summor, men det är utgifter som drabbar bostadskonsumenten antingen via hyresinbetalningskortet eller via skattsedeln. Det finns andra exempel på att det är svårt för den enskilde skattebetalaren och hyreskonsumenten att veta vart pengarna egentligen betalas. Jag tänker på den skuld som vi skjuter framför oss genom vårt paritetslånesystem. De tomma lägenheterna är i och för sig inte ett så stort problem, säger herr statsrådet; det är framför allt vissa företag som har råkat illa ut och som vi skall hjälpa. Vad skulle vi säga om andra företag inom näringslivet plötsligt stod med ett liknande överlager? Vi skulle nog säga att det var företag som verkligen hade misskötts. Och därvid, herr statsråd, gör jag ingen åtskillnad mellan ett enskilt företag och ett allmännyttigt företag som missköter sina uppgifter. Jag är inte försvarsadvokat för någondera. Jag får också kritik för att jag talar om att säljarens marknad skulle kunna ersättas av en köparens marknad och samtidigt säger nej till de många tomma lägenheterna. Men, snälla herr Ullsten, de 15 000 tomma lägenheterna är ju de stora lägenheterna. För att vi skall få en köparens marknad måste det finnas tomma lägenheter som efterfrågas. Men så är det inte i dag, eftersom de tomma lägenheterna är stora lägenheter som inte alls är så efterfrågade. Jag undrar om vi inte, ifall vi i fortsättningen skall ha en bostadsreserv på 0,5 procent, en procent eller någonting sådant, får ge det rådet till de allmännyttiga företag och andra företag som missköter detta, att inräkna det i kostnadskalkylen, något som man i dag inte gör. Det vore kanske också någonting att diskutera.
Herr talman! Herr Wennerfors bör vara tacksam för att jag med mitt inlägg gav honom tilllfälle att återkomma och därmed en möjlighet för 55 honom att åtminstone något försöka nyansera sig. Om herr Wennerfors läser igenom sitt första anförande skall han finna att det gav uttryck för ett visst främlingskap inför de frågor jag berörde. Men herr Wennerfors fortsätter nu att anföra, som jag tycker, felaktiga synpunkter och även felaktiga siffror. Det är inte 2 miljarder som ”offras” på bostadsstödet, utan vad stat och kommun ger uppgår sammanlagt till halva det beloppet. Det är inte heller bara de stora lägenheterna som står tomma, utan det finns även mindre lägenheter som det inte går att placera. Detta beror bl.a. på att människor när det uppkommer valmöjligheter — såsom fallet varit t.ex. i Stockholmsregionen — bosätter sig närmare sin arbetsplats. Det har vållat svårigheter för en del kommuner som inte kunnat förutse att nyproduktionen i detta nya läge skulle bli mindre attraktiv. Jag skulle kunna nämna många andra företeelser som kan skapa svårigheter för kommunerna när det gäller planeringen. Vi kan väl aldrig komma så långt att vi helt undgår felplaneringar. Den möjlighet vi nu ger företagen att under en viss tid anpassa sig innebär ingen stor uppoffring för staten. Jag tror inte att herr Wennerfors behöver ha så stora bekymmer för att vi skulle dra på oss betydande kostnader för just den här långivningen. Trots allt rör det sig om ett begränsat antal lägenheter, och jag tror — liksom herr Ullsten — att det skall gå att placera dem, att det fortfarande finns grupper som har stort intresse av att få bättre lägenheter än man för närvarande har. Jag har inte anledning att göra några större invändningar mot vad herr Ullsten sagt; i långa stycken kan jag följa honom. Det är egentligen bara på en punkt som jag har en annan uppfattning, men det kan vi ju vänta med att diskutera. Jag tror nämligen att vi får ta en viss minskning av nyproduktionen under de närmaste åren. Men då skall vi i stället använda resurserna för att förbättra det gamla bostadsbeståndet. Jag tror att det blir angeläget att göra en sådan omfördelning av resurserna. Men jag håller med herr Ullsten om att det inte kan bli tal om någon radikal nedskärning av bostadsproduktionen.
Herr talman! Herr Wennerfors undrade vad vi skulle säga om andra företag också producerade för lagerhållning. Det är ju precis vad de allra flesta företag just nu gör, och det kan ha orsaker som inte alltid är särskilt önskvärda. Det är inte dit jag menar att vi skall sträva med bostadsmarknaden utan till en situation, där bostadskonsumenten har ett rimligt mått av valfrihet. Detta rimliga mått av valfrihet kan man aldrig få, om man följer den princip som låg i herr Wennerfors” anförande och som han uttryckte på det sättet att varje tom lägenhet är ett misslyckande för bostadspolitiken. Det är inte heller så — detta har inrikesministern redan påpekat — att det bara är stora lägenheter som är svåra att hyra ut i dag, även om det kanske är övervägande den gruppen; men det är också små. Men dessutom finns det ett behov även av stora lägenheter bland de människor som i dag efterfrågar en ny bostad. Många av dem kanske just väntar med att flytta till dess att de kan få det egna småhus eller den marklägenhet som de skulle föredra, om de ändå måste betala så mycket som de nya lägenheterna kostar.

Till statsrådet Holmqvist vill jag säga att mitt påstående, att vi delvis byggt fel slags lägenheter, inkluderar att vi byggt för mycket nytt. Antalet nytillkommande bostäder kunde vara större på saneringsområdet; vi borde flytta över mer pengar till sanering. På den punkten håller jag fullständigt med inrikesministern.
Herr talman! Vi skall ju återkomma till bostadspolitiken om några veckor, och då får vi väl också återkomma till de här trätoämnena. Jag vill emellertid redan nu säga till min kollega herr Ullsten att han nog i stället borde titta litet närmare på moderata samlingspartiets bostadspolitik. Vi får väl försöka göra det tillsammans. Låg mig bara nämna för honom att i årets motion beträffande bostadspolitiken har vi anfört att det hade varit tillräckligt med målsättningen 95 000 lägenheter. Det kanske hade varit bra med tanke på de många tomma lägenheterna. Till herr statsrådet vill jag säga två saker. Det ena gäller de två miljarderna. Där utgick jag ifrån skattebetalaren, som ju måste betala både kommunal skatt och statlig skatt. På det sättet kan väl resonemanget godkännas av herr statsrådet. Den andra saken gäller att statsrådet vill lugna mig och säger: Var inte så bekymrad. Jag vill verkligen understryka att jag är allvarligt bekymrad för den svenska bostadspolitiska utvecklingen. Jag är dessutom litet bekymrad över att herr statsrådet tycks ta så lätt på den. Men det kanske vi som sagt får återkomma till.
Herr talman! Bara helt kort, för att det inte skall råda något missförstånd. Den miljard som det rör sig om gäller både de statliga och de kommunala insatserna, som sammantagna utgör en miljard. Nu verkar det ju som om herr Ullsten och herr Wennerfors hade all anledning att talas vid en smula — om man skall kunna nå en gemensam borgerlig uppfattning i denna mycket viktiga fråga. Ni kan nog ha anledning att talas vid åtskilligt, innan vi kommer tillbaka till bostadsdebatten.
Herr talman! Får jag bara till sist säga att syftet med mina kritiska synpunkter mot herr Wennerfors kanske främst var att se till att inte han och hans parti satsar på den typ av bostadspolitik som vi haft under större delen av efterkrigstiden, med ett kraftigt underskott i förhållande till behovet, vilket bär skulden till många av de problem vi har för närvarande. Jag ville med andra ord söka förhindra att moderaterna på 1970-talet för socialdemokratisk bostadspolitik från 1950 och 1960-talen.

Herr talman! Herr Norrby i Gunnarskog har frågat, om jag är beredd att föreslå en höjning av anslaget till Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet och om jag, med hänsyn till utfallet, anser att bidraget fortfarande är aktivitetsfrämjande. Fru Ryding har frågat, om jag avser att vidta omedelbara åtgärder för att rätta till den diskriminering som idrottsorganisationerna utsatts för beträffande det lokala aktivitetsstödet och om jag anser att bidragsgivningen för aktivitetsstödet bör läggas om, så att ungdomsorganisationerna vid sin planering av det fortsatta arbetet får en säkrare ekonomisk grund att räkna med. Herr Rydén och herr Ångström har båda frågat, vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra stödet till idrottsorganisationernas lokala verksamhet. Herr Lindahl har frågat, om de hittills vunna erfarenheterna av det lokala aktivitetsstödet för ungdomsverksamhet föranleder några initiativ från Kungl. Maj:ts sida. Eftersom frågorna avser samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang. Jag vill först något uppehålla mig vid bakgrunden till frågorna. Den utredning som föregick införandet av det nya bidragssystemet visade att det inte fanns några säkra utgångspunkter för beräkningar av antalet sammankomster för vilka bidrag skulle komma att sökas budgetåret 1971/72. Vid anslagsberäkningen anslöt jag mig i denna fråga till statens ungdomsråds förslag, som medförde ett medelsbehov av sammanlagt 17,5 miljoner kronor. Beräkningen innebar att bidrag på 10 kronor skulle kunna utgå till 1750 000 sammankomster, varav 1300 000 inom idrottsorganisationerna. Jag utgick därvid från att deltagarantalet i de bidragsberättigande sammankomsterna i genomsnitt inte skulle bli lägre än vad fallet var inom fritidsgruppsverksamheten. Bidraget var ej avsett att täcka någon viss del av kostnaderna utan var att betrakta som ett allmänt tillskott till föreningsverksamheten.

Efter budgetårets utgång några månader senare visade det sig att antalet sammankomster varit 2 092 000. I en skrivelse till Kungl. Maj:t den 18 september 1972 har Riksidrottsförbundet bl.a. begärt sådana anslagsförstärkningar att bidrag kan utgå med 10 kronor för alla redovisade sammankomster verksamhetsåren 1971 73 samt att samma belopp per sammankomst skall utgå till samtliga bidragsberättigade ungdomsorganisationer. Mot bakgrund av den osäkerhet som från början förelegat rörande det nya bidragssystemets verkningar uppdrog Kungl. Maj:t redan den 7 september 1971 åt skolöverstyrelsen att efter samråd med statens ungdomsråd och i kontakt med ungdomsorganisationerna noga bevaka det första årets erfarenheter av bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet och verka för en smidig tillämpning av bidragsreglerna. Kulturutskottet betonade i sitt utlåtande 1972:8 i anslutning till sin behandling av anslaget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet för budgetåret 1972/73 att en snar utvärdering av systemet borde göras och att denna borde innefatta en granskning av hur de nya bidragsreglerna tillämpats av organisationerna. Vid fullgörandet av sitt uppdrag har skolöverstyrelsen bl.a. tillkallat en särskild arbetsgrupp, som innefattat företrädare för ungdomsorganisationerna, Svenska kommunförbundet och statens ungdomsråd. Under våren 1972 anordnade överstyrelsen en veckolång konferens i frågan med ungdomsorganisationerna. I samverkan med Kommunförbundet har dessutom vissa undersökningar företagits rörande bidragssystemets verkningar. Skolöverstyrelsen har den 30 oktober 1972 till Kungl. Maj:t överlämnat den nämnda arbetsgruppens utredning samt i en skrivelse redovisat överstyrelsens bedömning och förslag med anledning av den hittillsvarande utformningen av aktivitetsstödet. I arbetsgruppens rapport föreslås att anslagsgivningen skall utformas på sådant sätt att 10 kronor kan utgå i bidrag för alla bidragsberättigande sammankomster. Dessutom föreslås vissa mindre ändringar av bidragsreglerna. Skolöverstyrelsen ansluter sig till arbetsgruppens förslag samt redovisar beräkningar rörande de anslagsbehov som skulle uppkomma de närmaste åren för att bidrag skulle kunna utgå med 10 kronor per sammankomst vid en samtidig fortgående ökning av antalet sammankomster. Detta mål beräknas under en femårsperiod föranleda att det avsedda anslaget höjs med sammanlagt 26 miljoner kronor, varav 23 miljoner kronor skulle gå till idrottsrörelsen och 3 miljoner kronor till samtliga övriga ungdomsorganisationer. Av den sammanlagda ökningen beräknas 8,17 miljoner kronor falla på budgetåret 1973 72 och 1972/73. Svaren på alla de frågor som ställts rörande stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet är beroende av hur anslagsfrågorna kan lösas. Möjligheterna att tillgodose de framlagda förslagen om anslagsökningar är i sin tur beroende av det allmänna budgetläget, till vilket ställning kommer att tas först i samband med statsverkspropositionen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det såväl i 1971 års proposition och i kulturutskottets betänkande som i den utfärdade kungörelsen klart angavs att en reducering av bidraget per sammankomst skulle ske, om det sammanlagda antalet sammankomster blev högre än vad som förutsatts vid anslagsberäkningen. Enligt det nya bidragssystemet har de olika riksorganisationerna' ett huvudmannaansvar för den statsunderstödda verksamheten. Som framgår av nyssnämnda proposition innebär detta att organisationerna har ett ansvar för hur den lokala, statsunderstödda verksamheten planeras och genomförs. Jag anser mig kunna utgå från att detta ansvar också medfört att de lokala föreningarna noga informerats om förutsättningarna för bidrag. Kulturutskottet uttalade år 1971 att justeringar i bidragsgivningen skulle kunna ske så att ingen organisation skulle behöva vidkännas försämringar i förhållande till det tidigare bidraget. Sådana justeringar skulle också vara möjliga för att hindra att beräknade aktivitetsökningar bromsades som en följd av bidragssystemets utformning. Bedömningen av dessa frågor förefaller att bli synnerligen svår då det av skolöverstyrelsen framlagda utredningsmaterialet inte innehåller några närmare uppgifter om i hur stor utsträckning det stora antalet redovisade sammankomster sammanhänger med ökad aktivitet eller med att det nya systemet medfört att en större del av organisationernas verksamhet blivit bidragsberättigande. Bedömningen av denna fråga försvåras också av att uppgifter ej föreligger om antalet deltagare i de sammankomster som redovisats av Riksidrottsförbundet. Då skolöverstyrelsens skrivelse nyligen kommit in kan jag för närvarande inte gå in på en detaljerad bedömning av dess innehåll. De framlagda förslagen kommer att närmare beredas i höstens budgetarbete. Enligt min mening är det därvid angeläget att mot bakgrund av de föreliggande erfarenheterna noga pröva om inte vissa förändringar bör göras i bidragsgivningen. Resultatet härav kommer att redovisas i proposition till 1973 års riksdag. Beredningen av frågan om anslag på tilläggsstat för att tillgodose behovet av kompletterande bidrag i de fall de nya bidragsreglerna medfört ett ogynnsamt utfall i jämförelse med budgetåret 1970 74.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Tyvärr, måste jag säga, blev i varje fall inte jag så mycket klokare av svaret, och det tror jag inte heller att idrottsorganisationerna blir. Efter att ha beskrivit bakgrunden till aktivitetsstödet kom statsrådet Odhnoff fram till följande självklara och till intet förpliktande utsago, att svaren på alla de frågor som ställts rörande stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet är beroende av hur anslagsfrågorna kan lösas. Ja, givetvis. Men i vad mån anser statsrådet Odhnoff att ungdomsorganisationernas aktivitetsstöd skall prioriteras i dag? Att denna fråga på något sätt måste lösas inom kort visar om inte annat alla de enkla frågor och interpellationer — inte mindre än sex stycken — som väcktes här vid höstriksdagens början. Vad jag fortfarande undrar över, trots det långa och utförliga interpellationssvaret, är min första fråga i interpellationen: ”Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet vidtaga för att rätta till den diskriminering som idrottsorganisationerna utsatts för beträffande det lokala aktivitetsstödet?” På den frågan anser jag mig inte ha fått något svar. Vid frågans behandling här i riksdagen den 12 april i år hade vi från vänsterpartiet kommunisterna en reservation till kulturutskottets betänkande nr 8. Reservationen gick ut på att en norm för de angivna justeringar som det talas om i betänkandet skulle vara att rättvisa uppnås mellan idrottsorganisationer och övriga organisationer. Tyvärr bifölls inte denna reservation. I dag ser vi att det hade varit en lyckligare utveckling om denna norm hade inskrivits i utskottsbetänkandet. Då hade man varit bunden vid att justera aktivitetsstödet till idrottsorganisationerna upp till 9:56 kronor per sammankomst, vilket i dag gäller för övriga organisationer. Det kallar i varje fall jag att skapa rättvisa mellan organisationerna. Med detta har jag inte hävdat att man från början skulle ha slagit fast 10 kronor som den absoluta summan per sammankomst. Ingen kan dock förneka att 10 kronor per sammankomst ändå var riktmärket. När nu detta riktmärke bara visar sig vara ett vackert ord och verkligheten för idrottsorganisationerna bara blev 6:22 kronor per sammankomst måste var och en förstå att dessa organisationer är förbittrade och faktiskt känner sig diskriminerade; helt enkelt lurade. Jag vill erinra om vad jag sade under debatten i april, nämligen att enligt min uppfattning måste en justering få förekomma när vi håller fast vid ett reservationsanslag. Men då måste det finnas en norm för denna justering, en norm som skulle skapa den rättvisa jag talat om. En del andra ansåg att en justering skulle kunna få förekomma men inte kosta några pengar. ör mig, och för många andra också tror jag, kvarstår fortfarande frågan: Kan idrottsorganisationerna räkna med att tilläggsanslag utgår så att de får samma belopp per sammankomst som övriga organisationer, dvs. 9:56 kronor? I slutet av sitt interpellationssvar säger statsrådet Odhnoff: ”Enligt min mening är det därvid angeläget att mot bakgrund av de föreliggande erfarenheterna noga pröva om inte vissa förändringar bör göras i bidragsgivningen.” Blir förändringarna till det bättre är det naturligtvis bra. Men får jag tolka detta så, statsrådet Odhnoff, att nästa år skall bidragsgivningen för aktivitetsstödet läggas om så, att ungdomsorganisationerna vid sin planering av det fortsatta arbetet får en säkrare ekonomisk grund att räkna med? Det är vad den andra frågan i min interpellation gäller. Innebär det att idrottsorganisationerna då inte behöver känna sig diskriminerade i förhållande till andra organisationer och till sist att man icke behöver söka bromsa aktiviteterna med baktanken att annars skulle detta aktivitetsstöd bli mindre och mindre för varje vecka. Till slut: Kan statsrådet Odhnoff tala om vad vi egentligen skall säga till idrottsorganisationerna efter interpellationssvaret här i dag? Tror statsrådet Odhnoff att idrottsorganisationerna låter sig nöja med vad som sagts i interpellationssvaret, dvs. en hänvisning bl.a. till det allmänna budgetläget, en hänvisning också till att regeringen skall ta ställning till rättvisefördelningen först i samband med statsverkspropositionen nästa år?

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Jag har väl i huvudsak interpellerat av samma anledningar som fru Ryding och som hon här har redogjort för. Anledningarna är ju många. De är brännande för de organisationer det här gäller, alltså i första hand idrottsorganisationerna. Det har ju tagit sig uttryck i ganska många spaltkilometer i tidningar. Det har tagit sig uttryck i uppvaktningar, om jag har förstått rätt inför statsrådet. Det har tagit sig uttryck i att t.ex.Riksidrottsförbundet har avlåtit skrivelser med krav på en rättvisare behandling i de här frågorna. Som här har konstaterats tidigare, har t.ex. idrottsorganisationernas lokala föreningar fått 3:34 mindre per sammankomst jämfört med övriga organisationer. Det är väl inte utan att idrottsorganisationerna känner sig diskriminerade i detta avseende. Många som jag har träffat har sagt att det verkar som om samhället inte hade känslan av att idrottsorganisationernas och idrottsledarnas arbete med ungdomarna skulle värderas i samma utsträckning som övriga organisationers arbete.

Om man då går ned på föreningsplanet och ser t.ex. på Färjestads BK, som ju under en lång följd av år har redovisat en mycket bred verksamhet, så fick den klubben 1970/71 ett bidrag på 48 462 kronor. 1971/72 fick den för vill jag påstå — en breddad verksamhet bara 35 398 kronor, alltså 13 064 kronor i minskning. Om man dessutom till detta lägger att Karlstads kommun, som i likhet med flera andra kommuner i vårt land anslår samma belopp som staten, gav 13 064 kronor mindre i bidrag till Färjestads BK, blir resultatet att denna klubb fick vidkännas en minskning av anslaget på 26 128 kronor för verksamheten 1971/72. Jag ber också att få påpeka att den verksamhet som bedrivs inte har minskat utan tvärtom har ytterligare tilltagit. Det är att hoppas att detta ekonomiska avbräck för t.ex. Färjestads BK inte får den följden att verksamheten nu måste skäras ned. Det skulle i så fall vara katastrofalt. Jag skulle kunna anföra ytterligare exempel. Jag känner exempelvis mycket väl till ett fall där en flersektionsförening med bordtennis på programmet helt enkelt lagt ned denna verksamhet, som i stället har övertagits av den på orten verkande politiska ungdomsföreningen. Detta är i varje fall för idrottsföreningarna mycket brännande frågor som måste få en lösning. Jag sade att det har skrivits och talats mycket om den situation som uppstått. Det är inte bara på sportsidorna som den har avsatt rubriker och andra spår. Den har också föranlett en hel del artiklar på tidningarnas ledarsidor. Senast i dagens nummer av Dagens Nyheter finns en artikel av borgarrådet Thorsten Sundström från Stockholm, där denne betonade den nytta som idrottsrörelsen gör med sitt ungdomsvårdande arbete. Det är också idrottsorganisationerna i Stockholm som har gått i täten när det gällt att påvisa den snedvridning som stödet har fått. Självfallet finns det personer som uttalar sig kritiskt om deras sätt att väcka opinion i frågan, men det kan väl ändå sägas ha haft den positiva effekten att anslaget i fråga och idrottsrörelsens arbete inom ungdomskadrarna verkligen har kommit i fokus.

Flera företrädare för fritidsnämnderna i de kommuner som vi besökte i Kalmar län tyckte att detta var ett mycket starkt irritationsmoment. Vi som står mitt uppe i idrottsorganisationernas verksamhet konfronteras dagligen med detta problem, och det är väl inte utan att man vill travestera ett mycket känt uttalande och säga: aldrig har så många arbetat så mycket för så litet. Detta är alltså läget. Nu frågar man sig vad som skall ske. Jag måste i likhet med fru Ryding konstatera att statsrådet Odhnoffs svar här i dag egentligen inte säger något annat än att vi skall få fortsätta att vänta på ett besked om hur denna fråga skall lösas. Statsrådet säger att det rådde stor osäkerhet när anslagets storlek skulle beräknas, och det kan man hålla med om. För konsekvensens skull tycker jag emellertid att man vid denna tidpunkt skulle ha fört upp anslaget som ett förslagsanslag. Det var väl den enda möjlighet man hade att tillgodose det förslag om 10 kronor per sammankomst som statens ungdomsråd förde fram i sitt betänkande. Jag vill i detta sammanhang konstatera att det förelåg en reservation till föremån för ett förslagsanslag från centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter i kulturutskottet. Med en sådan konstruktion hade vi inte behövt uppleva den situation som vi befinner oss i i dag. Det sägs att det skulle ha kostat pengar. Ja, det hade det gjort, men om jag förstått saken rätt och om vi skall tro på vad skolöverstyrelsen föreslagit, så ämnar vi ändock beträda den vägen så småningom att lyfta upp det här anslaget till den höjd som det skall ha för att det skall vara rättvist. Jag tycker att statsrådet Odhnoff i sitt svar skjuter det här problemet framför sig. Statsrådet hänvisar till SÖ:s utredning, vidare till det allmänna budgetläget och att frågan skall prövas i samband med 1973/74 års budgetarbete. Jag vill påstå att vad idrottsorganisationerna vill ha är ett besked om huruvida det kommer att bli något tilläggsanslag eller inte. Jag tror att de vore mera betjänta av det, även om det skulle innebära att inte hela löftet om 10-kronan kunde uppfyllas. Det finns faktiskt föreningar i dag, som kanske måste gå ut på lånemarknaden för att återbetala det som de år 1971 har uppburit för mycket i anslag. Vidare vill jag slå fast att vad kulturutskottet har skrivit i sina betänkanden både 1971 och 1972 och det som riksdagen faktiskt har beslutat är så pass bindande för regeringen och statsrådet Odhnoff att frågan om tilläggsanslag måste lösas i enlighet med de föreskrifter som kulturutskottet har föreslagit. Jag skall inte här ställa frågor till statsrådet Odhnoff och försöka pressa henne till att avge ytterligare svar angående sättet eller möjligheterna till tilläggsanslag. Jag tycker att det skulle vara felaktigt, men låt mig bara uttrycka den förhoppningen att det skall vara möjligt för statsrådet att finna vägar för en tillfredsställande lösning på de här problemen.

Herr talman! Statsrådet Odhnoffs svar på frågorna om hur regeringen tänker kompensera idrottsorganisationerna för det mycket låga utfallet av det s.k. statliga aktivitetsstödet har föjts med spänt intresse av hela Idrottssverige och många andra. Tusentals ungdomsledare har knutit stora förhoppningar till regeringens vilja och förmåga att rätta till följderna av det beslut som regeringen lyckades genomdriva i riksdagen på våren 1971. Från bl.a. liberalt håll betonades då det orimliga i att som regeringen konstruera ett stimulansbidrag till ungdomsorganisationerna som kom att minska ju större aktiviteten blev. Vad som kunnat bli en bra form för statlig stimulans till det frivilliga ungdomsarbetet motverkades alltså genom riksdagsmajoritetens beslut att sätta ett tak för bidragssumman vid 17,5 miljoner kronor. Utvecklingen har med all tydlighet visat sig ge just de olyckliga konsekvenser som vi befarade i debatten i riksdagen 1971. för det första har bidraget per sammankomst minskat stadigt från målsättningen 10 kronor till 8 kronor under hösten 1971 och till knappa S kronor under våren 1972. I genomsnitt för året blir det 6:22. Vissa föreningar har drabbats mycket hårt av det här. Låt mig ta ett enda exempel. Lilla Hageby basketklubb i Norrköping har fått det statliga bidraget minskat trots en 30-procentig ökning av aktiviteten — med inte mindre än 2700 kronor. Dessutom har klubben drabbats av nedskärning av det kommunala stödet, som har bundits till samma belopp som det statliga. För det andra: Det har under de här omständigheterna varit omöjligt för de enskilda föreningarna att göra en hållbar budget för ungdomsverk samheten. Det har skapat både ekonomiska problem och planeringsbekymmer. För det tredje ger dessutom det låga statliga utfallet dubbel effekt därför att många kommuner ger bidrag i relation till statsbidraget, dvs. när statsbidraget sjunker, minskar också det kommunala bidraget i samma takt. Man har populärt kallat det statliga aktivitetsstödet för Camillapengarna, men faktum är att de verkliga Camillapengarna enligt min mening är de kommunala medel som idrottsorganisationerna förlorar genom den bidragskonstruktion som bär statsrådet Odhnoffs signatur. För det fjärde upplevs det i idrottsleden som djupt orättvist att andra ungdomsorganisationer kan erhålla upp till 30 procent högre bidrag för samma aktivitet, utövad i samma lokal, för samma åldersgrupp och kanske också av samma individer. Vad är nu statsrådets och regeringens svar till idrottens folk? I svaret, som jag tackar för, ges inget besked. Med besvikelse tvingas man nu konstatera att statsrådet använder tre fullskrivna A4-sidor för att komma fram till följande upplysande besked: ”Svaren på alla de frågor som ställts rörande stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet är beroende av hur anlagsfrågorna kan lösas. Möjligheterna att tillgodose de framlagda förslagen om anslagsökningar är i sin tur beroende av det allmänna budgetläget, till vilket ställning kommer att tas först i samband med statsverkspropositionen.” Detta är inte ett svar; det är inte ens ett försök att svara. I stället är det en undanflykt, dold bakom två självklarheter. Den första självklarheten är att statsbidragen beror på hur anslagsfrågorna löses, och den andra är att anslagens storlek beror på vilket budgetförslag regeringen ämnar framlägga. Ingen kan förneka att så är fallet — det visste vi alla förut — men här finns alltså ingen markering av vilja att rätta till tidigare misstag. Trots att utfallet av aktivitetsstödet varit känt länge har man inte inom regeringen kunnat samla sig till ett initiativ. Frågan är om man vill och hur man vill tillmötesgå idrottsrörelsen. Politik är att vilja, som statsministern brukar framhålla. Varför vill inte regeringen ge idrottsorganisationerna ett besked? Redan i det beslut som riksdagen fattade på våren 1971 sades klart ifrån att justeringar skulle kunna göras på tilläggsstat. Varför har inte statsrådet Odhnoff tagit fasta på det riksdagsbeslutet? Var utsikten till medel på tilläggsstat bara tomt prat år 1971? Vidare sades i riksdagsbeslutet att bidragssystemet skulle utformas så, att ingen organisation skulle behöva vidkännas försämringar i förhållande till dåvarande bidrag. Man kan tvista om det, men Riksidrottsförbundet hävdar i sin tidning Svensk Idrott att så blivit fallet för deras del. Men inte heller detta förmår statsrådet och regeringen att ta ett initiativ. Det är, herr talman, inte fråga om att kasta pengarna i sjön. Vad saken gäller är att ge bättre möjligheter till meningsfylld fritidssysselsättning för miljontals ungdomar, att stimulera den viktiga samhällsinsats som görs av en kvarts miljon ungdomsledare i landet. Dessa människor är landets sämst betalda socialarbetare. Ett ökat stöd, grundat på vettiga regler, skulle verkligen ge återbäring till samhället. Det är fråga om i bästa mening lönsamma utgifter. Om statsrådet inte tror mig så läs gärna den artikel som herr Norrby i Gunnarskog nämnde, skriven av hennes partivän Thorsten Sundström i Dagens Nyheter i dag. Han är helt inne på den linjen också, och han har mycket stor erfarenhet av arbete på det här området. Till sist, herr talman, en fråga till statsrådet Odhnoff: Anser statsrådet, med tanke på att inget besked ges i dagens svar, att den utformning som aktivitetsstödet fick 1971 trots all kritik var en lycklig och bra utformning? — Om svaret på den frågan är ja är det väl meningslöst att fortsätta att föra en debatt om det här, men om svaret på den är nej, och statsrådet inte tycker att den till alla delar fick en lycklig utformning, är då statsrådet beredd att föreslå en övergång till förslagsanslag i enlighet med riksdagens rekommendation på våren 1971?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, och jag vill samtidigt också framföra ett tack för svaret till herr Ångström på hans fråga eftersom han inte i dag är närvarande i kammaren. Det var ett mycket långt svar som statsrådet lämnade, men det var ganska innehållslöst. Statsrådet vill nu varken svara på hur man i dag eller för framtiden kommer att lösa dessa viktiga ungdomsfrågor eller deklarera regeringens principiella hållning, utan statsrådet skjuter hela frågan om anslagsprövning till budgetberedningen inför budgetåret 1973/74. Det mesta i statsrådets långa svar handlar om bidragets konstruktion samt tidigare utskottsoch riksdagsbehandling, sådant som vi redan tidigare visste. Vad vi hade väntat oss i dag — inte bara vi som ställt frågor utan främst alla de hundratusentals ungdomsledarna inom idrotten ute i landet var naturligtvis ett positivt svar på dessa frågor. Hur skall ungdomsledarna i fortsättningen kunna planera sin verksamhet? Skall de främst på grund av penningbrist hindras från att fortsätta sin verksamhet i den omfattning som den hittills har bedrivits? Det finns, som tidigare här har påtalats, föreningar inom idrotten som i dag måste skära ned sin verksamhet, föreningar som har blivit avstängda från verksamheten på grund av att de inte kunnat betala sin lokalhyra. Detta var väl ändå inte meningen med det nya aktivitetsstödet? Enligt min och naturligtvis många andras mening skulle detta vara en stimulans för att öka fritidsverksamheten bland ungdomen. En kommunalman i Norrland sade för en tid sedan i ett TV-program ungefär följande: Idrotten är en mycket viktig sammanhållande faktor i glesbygden, den enda fritidssysselsättning som vi kan ge i glesbygden. När skolan har lagts ned och annan service har försvunnit lever bara den lilla idrottsföreningen kvar. Man måste i dag ställa frågan: Kan den lilla idrottsföreningen leva vidare under nuvarande förutsättningar? I kulturutskottets uttalande 1971 hette det, vilket statsrådet också citerat i sitt svar, att justeringar skulle vara möjliga för att hindra att beräknade aktivitetsökningar bromsades som en följd av bidragssystemets utformning. Det jag nyss har anfört är ett bevis på att en bromsning av aktiviteten har skett. Det skulle vara värdefullt om statsrådet ville deklarera sin inställning till anslagets utformning i framtiden och om statsrådet instämmer i skolöverstyrelsens uttalande om en uppräkning av anslaget under tre år, vilket innebär en fortsatt diskriminering av idrottens ungdomsarbete under ytterligare lika många år. I dag står ju jämlikhetsdebatten i fokus, och då kan man naturligtvis avslutningsvis ställa frågan: Kan man räkna med en jämlik behandling för ungdomsverksamheten i en framtid?

Herr talman! Min fråga till statsrådet fru Odhnoff gällde om erfarenheterna av det lokala aktivitetsstödet till ungdomsverksamheten föranledde något initiativ från Kungl. Maj:ts sida. Mot den bakgrunden vill jag för min del ta fasta på det positiva i statsrådets svar. Först och främst måste vi naturligtvis acceptera att det inte varit möjligt att på några få dagar göra en bedömning av den utredning som skolöverstyrelsen så sent som den 30 oktober överlämnade till Kungl. Maj:t. Statsrådet utlovar en noggrann prövning ”om inte vissa förändringar bör göras i bidragsgivningen”. Det uttalandet vittnar om att positionerna inte är låsta utan att vi kan hoppas på att denna prövning leder till resultat i linje med dem som idrottens olika förespråkare i denna debatt har givit uttryck för. Jag hoppas och tror att det i samband med prövningen av anslagsfrågorna för budgetåret 1973/74 skall bli möjligt att få fram nya pengar för att eliminera det ogynnsamma utfall som vi nu på alla håll tycks vara överens om har blivit följden. Jag tolkar svaret så att statsrådet håller alla dörrar öppna, och då tycker jag att resultatet av denna debatt ändå har blivit positivt. Beslutet om fixerade belopp för å ena sidan idrottsrörelsen och å andra sidan övriga organisationer är naturligtvis inte bra. Jag har de senaste veckorna haft tillfälle att medverka på några av länsförbundens årskonferenser inom Riksidrottsförbundet, och jag vet att detta kan man inte acceptera. Idrottsrörelsen anser sig i det fallet illa behandlad. Det skapas genom denna konstruktion alldeles i onödan, tycker jag, motsättningar mellan ungdomsorganisationer, vilkas skiftande verksamheter är lika värdefulla i svenskt samhällsliv. Av pressmeddelanden framgår nu att skolöverstyrelsen föreslår en gradvis uppräkning, som gör att budgetåret 1976/77 alla organisationer får ett lika stort statligt bidrag per lokal sammankomst. På sikt låter detta naturligtvis mycket bra, men det vore enligt min mening olyckligt om man skulle bibehålla ett oriktigt system i ytterligare flera år. Till statsrådet Odhnoff vill jag säga att man naturligtvis också inom idrottsrörelsen måste ta hänsyn till det statsfinansiella läget. När man vistas i idrottskretsar träffar man inte bara folk som är idrottsledare till hundra procent utan också folk som står mitt uppe i den samhälleliga aktiviteten inom olika partier, ibland som riksdagsmän men oftast som landstingsmän och kommunalmän. Följaktligen är inte idrottens folk helt främmande för det statsfinansiella läget. Men ett oeftergivligt krav är enligt min mening att vad det än blir av anslag skall det bli lika fördelat. Det är ett rättvisekrav som jag har mött inom idrottsrörelsen. Jag tror att man där till nöds kan acceptera begränsningar, men man vill att alla skall behandlas lika. Man vill inte acceptera tanken att den ena aktiviteten är mindre värd än den andra. Vid den förestående statsfinansiella prövningen vore det lyckligt, om dessa principer blev beaktade. Och nu en hädisk tanke: Jag tror att man alltid inom ungdomsvärlden, inklusive idrottsrörelsen, kommer att anse bidragen otillräckliga. Och det är väl, ärade kammarledamöter, enbart glädjande att man har högt uppdrivna ambitioner och därför också ställer anspråken högt inom idrottsorganisationerna liksom på andra håll inom ungdomsvärlden. Vi skall inte begära av idrottsledarna att de skall förstå politikernas problem med prioriteringar och otillräckliga resurser på olika områden av samhällslivet. Idrotten är en stor och mäktig folkrörelse, som får stöd från många håll; vi skall erkänna att det kan finnas personer som anser att det allmänna har gynnat den folkrörelsen i osedvanligt hög grad. Jag vill inte gärna betrakta aktivitetsstödet som en lösryckt företeelse. Det är viktigt, det är väsentligt, det har en stor betydelse för den lokala aktiviteten, men det skall ses tillsammans med stödet i övrigt från staten, från landstingen och från kommunerna. Man har vid ett par tillfällen här åberopat borgarrådet Sundström i Stockholm. Det är många intressanta och kloka synpunkter han anför i dagens hörnartikel i Dagens Nyheter. Jag delar också den uppfattning som kom till uttryck i hans brev den 16 oktober till statsminister Olof Palme. I det brevet talar inte Thorsten Sundström bara som borgarråd i Stockholm, utan han talar dessutom i egenskap av ordförande i Svenska kommunförbundets idrottsoch fritidsdelegation.

Det har sannerligen skett någonting på detta område. Mot denna bakgrund och med hänvisning till den inflammerade debatt vi haft om det lokala aktivitetsstödet har herr Sundström framhållit att enligt hans mening starka skäl talar för en allmän översyn av hela bidragssystemet genom en särskild utredning. Man bör därvid söka fastställa principerna för ett enhetligt system av bidrag till ungdomsorganisationerna från stat, landsting och primärkommuner. En snar och ordentlig översyn av hela detta bidragssystem bör enligt herr Sundströms mening komma till stånd — och jag för min del delar den uppfattningen. Jag tror att det vore bra om regeringen tog fasta på det rådet.

Herr talman! Jag tror att det finns en viss risk att man i debatten om detta aktivitetsstöd, framför allt i massmedia, kommer att ställa idrottsorganisationerna gentemot de andra organisationer som herr Lindahl berörde. Både idrottsoch andra organisationer har, som jag ser det, ett gemensamt mål, nämligen att försöka öka förståelsen för ungdomsverksamheten i stort. Till det här resonemanget hör också att det i vissa lägen kan vara svårare att bedriva en verksamhet som medför något slag av budskap, oavsett om det är politiskt, religiöst eller vad det än må vara. Ofta bedrivs denna verksamhet enbart av ungdom, och i förhållande till sin omfattning bedrivs verksamheten av relativt många lokalavdelningar. När man diskuterar detta stöd till organisationerna tycker jag inte att man bara skall se till en enda del av stödet. Man kan inte isolera aktivitetsstödet från andra former av stöd som samhället ger till ungdomsorganisationerna. Det finns skäl, tycker jag, att redovisa litet av det stöd samhället ger till olika typer av organisationer. Det stöd som idrottsrörelsen får är organisationsstöd 50 miljoner kronor, anläggningsstöd 24 miljoner, lokalt aktivitetsstöd 13 miljoner, visst utbildningsstöd 10 miljoner, beredskapsarbete kanske till ett värde av 30 miljoner, insatser av arkivarbetare — ca 350 — till ett värde av kanske 5 miljoner kronor. Kommunernas insatser kan kanske värderas till 450 miljoner kronor och landstingens känske till 10 miljoner. Detta skulle göra att idrottsrörelsen åtnjöt samhälleligt stöd på sammantaget minst 600 miljoner kronor. Jag ber att få tillägga att dessa siffror är ungefärliga. Ser man på de övriga organisationerna, så finner man att de i organisationsstöd har ungefär 14 miljoner kronor, aktivitetsstöd 4,5 miljoner och kommunalt stöd ungefär 100 miljoner kronor. Dessutom tillkommer visst stöd för nykterhetsfrämjande verksamhet. Tillsammans skulle det göra ungefär 125 miljoner till de övriga organisationerna mot idrottens 600 miljoner. Jag tycker det finns anledning att redovisa de här ungefärliga siffrorna därför att de bör kunna ge en rättvisare bild av verkligheten än den debatt som i dag förs i massmedia. Det förslag som skolöverstyrelsen nu presenterar i sina petita innebär en ökning av statsstödet till idrotten för nästa budgetår med 7 miljoner kronor, dvs. från 13 till 20 miljoner. För de övriga organisationerna innebär det en uppräkning med 1 miljon, från 4,5 till 5,5 miljoner. Detta betyder alltså att idrotten för det här året beräknas få en ökning med 7 miljoner kronor, medan övriga organisationer får I miljon kronors ökning. Jag kan personligen inte, som representant för en av de s.k. övriga organisationerna, komma till någon annan slutsats än att skolöverstyrelsen för nästa budgetår mycket starkt har gynnat idrotten. Därför tycker jag att man kan upphöra med resonemanget om ett motsatsförhållande mellan idrottens organisationer och övriga organisationer. Skulle det dessutom bli så att man inte — som skolöverstyrelsen föreslår — gör anslaget till ett förslagsanslag, går det kanske inte ens att förverkliga de målsättningar som man nu hoppas nå. Jag vill dock i den här debatten slå fast en sak, nämligen att det är viktigt att stödet även fortsättningsvis baseras på verksamhetens omfattning. Det är angeläget att slå fast detta. Jag vill också starkt betona att idrottsorganisationerna och de andra organisationerna har ett gemensamt intresse att försöka skapa förståelse för ungdomsverksamheten, och det är därför jag har velat redovisa dessa synpunkter. När det gäller själva interpellationssvaret tycker jag, som en del andra, att det egentligen inte tillräckligt klart framgår vad Camilla Odhnoff anser i frågan. Man hade åtminstone kunnat hoppas att statsrådet skulle tala om vad hon har för uppfattning om anslagsfrågan — om det skall vara ett förslagsanslag eller inte. Det hade, tror jag, kunnat ge en bild av statsrådets ambitionsnivå i detta fall.

Herr talman! Det står alldeles klart efter den hittills förda debatten i kammaren, att alla partier har ett stort intresse av att stimulera och stödja idrottsverksamheten. Nu finns det en chans för statsrådet att i den här diskussionen också redovisa regeringens inställning i sammanhanget mot bakgrund av vad som här sagts från de olika partierna. Jag skulle vilja ta upp frågan ur en annan aspekt. Om man synar den inkomst utifrån som idrotten har fått under det senaste året, så visar det sig rent allmänt att den inkomsten har minskat. Det beror på olika omständigheter. Massmedia har övertagit en del av åskådarna vid idrottsarrangemang osv., och det är ett ganska hårt slag i och för sig för svensk idrott, därför att idrottsrörelsen som sådan genom vad den fått in från åskådarna haft möjligheter att på ett eller annat sätt understödja den ungdomsverksamhet som måste bedrivas i samband med idrottsverksamheten. Försvinner en del av dessa inkomster finns inte samma möjligheter som tidigare. Jag vet inte om regeringen har räknat med att dessa inkomster är så stora att man inte behöver ha samma system här som man har för de andra organisationerna. Vi är ju på det klara med hur angeläget det är att stödja idrottens ungdomsverksamhet, och då vill jag fråga statsrådet: Borde inte regeringen mot bakgrunden av vad idrotten betyder ha en viss beredskap för att kunna möta liknande situationer i fortsättningen? Vidare håller jag med mina riksdagskolleger om att det måste företas en ändring av bidragsreglerna, och jag vill fråga om vi kan räkna med att idrottsrörelsen i fortsättningen inte kommer att ställas i samma situation som den nu gjort? Något besked i den frågan lämnades inte i statsrådets svar, men det är ett besked som är mycket väsentligt för oss. Vi har ju föreslagit att det anslag det här gäller skulle vara ett förslagsanslag, om detta är den enda möjliga vägen att klara situationen. När idrotten nu får så mycket mindre inkomster, rent allmänt sett, skulle jag mycket gärna se att regeringen visar intresse för att åstadkomma en beredskap, som ger idrottsungdomen ett bättre underlag för sin verksamhet än den nu har Sedan har det också gjorts gällande att idrottens situation är bättre än andra organisationers, men där får man nog se på den saken lite annorlunda än man gör. Organisationerna utgår från en samlad budget för sin verksamhet, och idrotten har hittills haft tillgång till inkomster utifrån som man kunnat fylla på med. Men de inkomsterna har nu uteblivit alltmer, och i vissa sammanhang har detta betytt nära nog en katastrof för idrotten och gjort det omöjligt att arbeta som tidigare.